Herr talman! Det är ju bra att det finns en lagrådsremiss, men varför kan man inte vänta tills vi fattat beslut här i riksdagen om vad som skall gälla beträffande tystnadsplikten? Rättspraxis skall lösa frågorna -- men vad skall vi då ha utredningarna till? Då kan vi väl lägga ned dem. Nej, Inger Davidson, fortfarande är oerhört mycket oklart.
Herr talman! Svaret är att denna verksamhet redan pågår. Det är bättre att förtydliga och klarlägga det som går redan nu än att avvakta tills allting är färdigt. Man kan naturligtvis vänta med att köra in på en väg därför att man tycker det finns vissa gupp på den. Men man kan i stället välja att köra in på den och samtidigt se till att någon undanröjer guppen.
Jag tycker det är bedrövligt att vi skall anta denna proposition i dag med så många oklarheter. Det är en innovation i riksdagen att vi gör så här, att vi kör över de utredningar som arbetar. Så brukar vi inte göra. Så bråttom är det inte.
Det är detta vi försöker göra. Vi klarlägger det som redan nu går att klarlägga samtidigt som vi arbetar med att förtydliga det som inte redan i dag kan förtydligas.

Herr talman! Ja, man kan göra som Inger Davidson säger -- vi fortsätter på den här vägen och rättar till litet under hand. Vi fortsätter och snickrar på det här huset som vi tror skall hålla. I stället kunde man ju göra som vi har föreslagit, nämligen införa ett moratorium -- helt enkelt hålla upp med privatiseringen och utreda hur det skall gå till, vilka förutsättningarna skall vara. Framför allt borde man utvärdera de praktiska exempel som finns i Sverige. De är inte så väldigt övertygande i fråga om detta är en bra väg, vad jag vet. Jag hade väntat mig mera svar på de frågor som jag ställde till Inger Davidson. Innehållet i ministerns tal var ungefär: Målsättningen är en god service trots krympande ramar. Ja, men hur? Hur skall man få till denna goda cigarr? Det är som att säga: Allt bra åt alla genast. Men man måste ju få till det också på något sätt. Vad är det vi ser när vi tittar oss omkring? Vad är det som pågår? Är det alternativen som blomstrar? Nej, vi ser en massa människor som är mycket upprörda och arga. De går ut i protester och demonstrerar. De står utanför kommunalhusen och landstingshusen och säger: Vi betalar, bara ni inte tar ifrån oss den service som vi vill ha! Detta är läget i dag -- människor är oerhört besvikna på den politik som förs och vill ha kvar den sociala service som finns och är villiga att betala för den. Det är alltså mycket olika verklighetsbilder man får från Rosenbad å ena sidan och som man ser när man går omkring i Stockholm, i kranskommunerna eller ute i landet i övrigt, där man ser människor som är besvikna och upprörda. Där det finns service tenderar den att bli väldigt ojämlik vad gäller både tillgänglighet och pris. Det handlar om kommungränser, vilken lön man har och en massa sådana faktorer som plötsligt spelar en stor roll, som de inte gjort tidigare. Om man vill ha detta system tycker jag att man skall säga det rakt ut: Vår målsättning är att ha en god service för dem som kan betala.
Herr talman! Man kan naturligtvis välja att stanna upp all utveckling och införa ett moratorium på olika områden, men jag tycker inte att det är en särskilt framkomlig väg. Effektivare verksamhet spar faktiskt pengar utan att kvaliteten sänks. Det är detta som ligger i effektivitetstanken, att man utför verksamheten på ett annat sätt, men med bibehållen kvalitet och till mindre kostnad. Gudrun Schyman upprepar att det skall bli ojämlikt när det gäller betalning för olika verksamheter. Men jag säger igen som jag sade i mitt tal och som jag verkligen försökte betona, att finansieringen skall samhället stå för. Vi skall ha en gemensam finansiering av verksamheten. Det är faktiskt så att alternativen blomstrar på många håll, även om den blomstringen inte förs fram i debatten på samma sätt som mycket annat i dag. Men i många kommuner blomstrar alternativa verksamheter redan i dag. Det är sant att människor protesterar. Men de protesterar mot nedskärningar på grund av att vi har en mycket svår ekonomisk situation. Vi skall inte blanda bort begreppen. Detta handlar om att införa ett nytt tänkande i samhället, att förändra verksamhetsformer. Det sker samtidigt som vi har en mycket svår ekonomisk situation som människor drabbas av på olika sätt. Därför är man ute och protesterar, men den saken skall vi inte blanda ihop med det vi diskuterar här i dag. Det är två olika saker.
Herr talman! Jag tror inte alls att det är olika saker. Det handlar faktiskt om precis samma verksamheter. Frågan är: Vad gör regeringen i dag? Jo, den lägger fram förslag om ökad privatisering. Det som människor efterfrågar i dag är lösningar som innebär en bibehållen och gärna utvecklad standard. Det är precis samma saker vi talar om: barnomsorgen, äldreomsorgen, hälso och sjukvården. Regeringen lägger fram lagförslag om ökade möjligheter till privatisering. Det människor i dag efterfrågar är en god vård och omsorg med kvalitet. Det är bara att konstatera att gapet mellan folk och regering är mycket stort också i den här frågan. Det är inte den enda. Hur uppnår man effektivitet? Det tycker jag man kan diskutera. Det jag har mött hos de flesta som arbetar inom vård och omsorg är att man vill kunna bestämma mer där man är. De människor som arbetar i en verksamhet vill kunna bestämma mer över den verksamheten, över sitt eget arbete, över organisationen av arbetet. Det handlar om att vända upp och ned på de pyramider som har funnits och fortfarande finns inom många kommuner och landsting. Där är kvinnorna i botten och ett fåtal män i toppen. När man river dessa pyramider kan det bli väldigt bra och effektivt, och man kan spara pengar på detta. Detta är jättebra, tycker jag, men det har inte att göra med privatisering eller inte, utan det har att göra med arbetsorganisation. Om man nu eftersträvar valfriheten, som ni sätter i högsätet -- den kommer före allting annat -- då kan det se ut hur som helst, bara vi får välja. Jag delar inte värderingen att valfriheten är det viktigaste i livet. För mig gäller det innehållet i verksamheten; det handlar om livet, om vård och omsorg, hälsa osv. Det är viktigare för mig att veta att omsorgen finns där och att den är bra, än att jag har fem eller femton att välja på, då de kanske är dåliga allihop. Davidson, skall vi se till att det inte skiljer 1 000 kr i månaden för barnomsorgen mellan olika kommuner? Hur skall vi se till att äldreomsorgen kan komma alla till godo som behöver den utan att plånboken avgör? Det är dessa frågor jag vill ha svar på. Hur skall man motarbeta den segregation som blir en följd av en hämningslös privatisering? Detta är nämligen konkurrensens villkor. Det är inbyggt i systemet. Det är därför jag inte tycker att det systemet passar när det gäller vård av människor.
Herr talman! Det är mer berättigat att ställa frågan till Gudrun Schyman: Hur skall vi klara av den verksamhet vi har utan förändringar när pengarna faktiskt är slut? Då måste vi hitta nya vägar för att effektivisera verksamheten, om den inte skall försvinna helt. Ökad konkurrens är ett sätt att ge människor det som de efterfrågar, nämligen fortsatt verksamhet inom olika områden med god kvalitet. Nej, Gudrun Schyman vill inte ha valfrihet. Det visste jag förut. Där finns en djup ideologisk skillnad mellan kristdemokrater och vänsterpartister -- det kan vi bara konstatera. Det går mycket väl att upprätthålla kvalitetskontrollen. Det blir nämligen också i fortsättningen den politiska nämndens ansvar att se till att kvaliteten är god också inom de verksamheter som man lägger ut på entreprenad.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att ställa två principfrågor till civilministern. Jag tycker att det var bra att statsrådet också motiverade principiellt hur regeringen resonerat när man kommit till riksdagen med denna proposition. Min första principfråga gäller varför regeringen lägger fram en proposition när frågeställningen om rättssäkerheten och myndighetsutövningen inte är klarlagd. Den andra frågan är om civilministern tänker återkomma till riksdagen med en proposition om ett obligatoriskt anbudsförfarande för kommuner och landsting, vilket nu diskuteras. Jag skall kort motivera dessa två frågor. Sedan regeringen publicerade sin proposition tycker jag att det har blivit tydligt att den gör vare sig till eller från för att räta ut rättsläget. Jag tycker jag har fått rätt i den uppfattningen i JO:s bedömning. JO erkänner indirekt att rättsläget och myndighetsutövningen inte är klar, men utgår ifrån att riksdagen kommer att räta ut dessa frågetecken, bl.a. genom att behandla dagens proposition. Jag menar att den behandlingen inte rätar ut några frågetecken. Det andra belägget för att myndighetsutövningen är oklar och borde ses över mera seriöst än regeringen gör hämtar jag från ett utredningsarbete som regeringen själv beställt om alternativa verksamheter inom vård och omsorg och som ligger på Bengt Westerbergs bord. Där står att tolkningen av begreppet myndighetsutövning omfattas av en stor osäkerhet, särskilt i samband med de förändringar som sker i och med att driften av verksamheter som traditionellt sett varit i offentlig regi överförs i privat regi. Dagens lagstiftning är i detta avseende inte anpassad till de förändringar som åtminstone den sociala sektorn genomgår för närvarande. Utredningen konstaterar att vi har en delvis ny situation, då man medvetet drivit fram ett entreprenadförfarande. Jag tycker att regeringen egentligen bekräftar Socialdemokraternas ståndpunkt att denna proposition varken gör till eller ifrån när det gäller att räta ut frågetecknen om vare sig myndighetsutövning eller rättsläge. Det sker när man hänvisar till kommande LSS-lagstiftning och till det arbete som pågår i Jag konstaterar också att statrådet i dag lutar sig mot kommande förslag. Från Socialdemokraternas sida frågar vi: Varför skall regeringen ställa riksdagen inför ett principbeslut att ge grönt ljus att fortsätta när frågetecknen inte är uträtade? Vi tycker att riksdagen inte skall ge felaktiga signaler. Därför vill vi från socialdemokratin inte vara med. Varför vill regeringen i en sådan här besvärlig fråga ensam ta på sig ett ansvar och ge klarsignal till kommuner och landsting att köra fram entreprenader inom barntillsyn och äldreomsorg, när vi som har våra äldre på institutioner som skall lämnas ut på entreprenad inte kan få grundläggande värden om rättssäkerhet klarlagda? Min andra fråga gäller om regeringen tänker återkomma till riksdagen med en proposition om ett obligatoriskt anbudsförfarande i kommuner och landsting. Det skulle vara ett väldigt ingrepp mot den kommunala självstyrelsen att fullfölja detta. Jag har sett att Kommunförbundets jurister också har sagt att ett sådant förslag inte skulle stämma med den kommunala självstyrelsen och inte heller med den Europakonvention som Sverige har bundit sig vid. Jag tycker att det skulle vara anmärkningsvärt om detta realiserades. Det påminner om Thatchers politik i England att gå in och trampa sönder viktiga delar i den kommunala självstyrelsen. Det har funnits politisk enighet om att vi skall bära upp den. Man kan gräla om politikens innehåll, men vi har varit ense om att hävda den kommunala självstyrelsen som princip. Jag har uppfattat att Civildepartementet har haft uppgiften att hävda den kommunala självstyrelsen. Min fråga till civilministern är om hon kommer att falla undan för Näringsdepartementets folk och skriva fram en proposition som innebär obligatoriskt krav på upphandling i kommuner och landsting.

Herr talman! Jag fick två frågor av Bo Holmberg. Den första frågan löd: Varför lägger regeringen fram den här propositionen? Svaret är att verksamheten redan pågår runt om i kommuner och landsting. Man lägger ut olika verksamheter på entreprenad och man vill ha den här utvecklingen. Samtidigt finns det en stor oklarhet om vad som gäller. Då anser vi att det är bättre att klargöra vad som gäller, nämligen att det är möjligt att lägga ut all verksamhet på entreprenad med de inskränkningar som tas upp i den här propositionen. Den andra frågan löd: Tänker civilministern återkomma med förslag till ett obligatoriskt anbudsförfarande? Svaret är nej, eftersom det inte ligger på mitt bord. Däremot har en interdepartemental arbetsgrupp utarbetat ett förslag inom Näringsdepartementets område. Det förslaget är nu ute på remiss. När remissomgången är färdig får vi se om det blir något regeringsförslag.
Herr talman! Jag tycker att vi med hänvisning till regeringens eget utredningsarbete och JO har sakskäl för att hävda att man med denna proposition inte på ett tillfredsställande sätt klargör rättsläget och inte heller reglerna vid myndighetsutövning. Regeringen gör en annan bedömning än Socialdemokraterna på den här punkten. Jag tycker att det är bekymmersamt att man ger klarsignal till entreprenader och privatisering, när man inte har rett ut så viktiga frågor som rättssäkerheten gentemot den enskilde. Inger Davidson och jag har skilda bedömningar på den punkten.

Därmed bryts en mångårig tradition som de politiska partierna har varit överens om i Sverige, nämligen principen om den kommunala självstyrelsen. Civilministern bör väl ändå kunna ha en principiell uppfattning i denna mycket viktiga fråga.
Herr talman! Både Göte Jonsson och jag har gång på gång i den här debatten konstaterat att det finns vissa saker som ytterligare behöver klarläggas, men det finns inget skäl att också vänta på detta och låta alla sväva i osäkerhet om allting som råder på detta område. Vi tar därför ett steg nu. Sedan är det uppgjort steg för steg hur de andra frågorna skall lösas inom Socialtjänstkommittén och inom Lokaldemokratikommittén. Lagrådet har gett klartecken för att vi skall kunna gå vidare utan att invänta något ytterligare klarläggande. Det råder alltså inga oklarheter i det avseendet. Den obligatoriska anbudsupphandlingen skall diskuteras inom regeringen innan jag är beredd att gå ut och tala om vilka ställningstaganden jag tänker göra.
Herr talman! Till sist konstaterar jag att regeringen väljer att prioritera att snabbt lägga fram förslag om entreprenad och privatiseringar på bekostnad av rättssäkerheten för den enskilde, för barnen och de äldre. Civilministern har inte någon principiell uppfattning om hur hon skall hävda viktiga värden i den kommunala självstyrelsen. Jag kan bara hoppas att tiden fram till propositionen kan främja att civilministern ''kaxar upp sig'' på den punkten, så att hon kan hävda viktiga självstyrelsevärden.

Herr talman! I proposition 84 föreslås att styrelsen för Riksfärdtjänst skall vara kvar ytterligare ett år och vara central myndighet för riksfärdtjänsten fram till nästa årsskifte. Vi socialdemokrater tillstyrker propositionens förslag i denna del. När det sedan gäller att kommunalisera verksamheten från 1994, är åtminstone jag orolig. Riksfärdtjänsten får inte bli en socialpolitisk fråga där den enskildes resande blir beroende av kommunal biståndsprövning. Den är i stället en del av de trafikpolitiska insatserna i vårt land och syftar till att göra det möjligt för människor med funktionsnedsättningar att resa på samma villkor som vi övriga medborgare. Oberoende av om man på grund av funktionsnedsättningen måste resa med ett dyrare färdmedel, bör man som enskild resenär betala ungefär samma kostnad som gäller för en andra klass-järnvägsbiljett. Min oro gäller att det vid en kommunalisering kan bli stora kommunala skillnader. Möjligheten för en handikappad att resa utanför kommungränsen får inte bli beroende av om man bor på rätt sida om en kommungräns. Riksfärdtjänsten har stor betydelse för att de centrala handikappspolitiska målen om jämlikhet och delaktighet skall kunna uppnås. Nu är det emellertid så, att riksdagen vid flera tillfällen tidigare uttalat att riksfärdtjänsten skall kommunaliseras. Eftersom jag har stor respekt för riksdagens beslut, får man som jag i stället arbeta för det som kan anses vara det näst bästa. Jag konstaterar med viss tillfredsställelse att utskottet bl.a. skriver: Utskottet förutsätter att regeringen i en kommande proposition bibehåller nuvarande standard -- Varför inte minst nuvarande standard, Lars Svensk? -- på riksfärdtjänsten samt att den utlovade lagen om kommunal riksfärdtjänst bl.a. tillgodoser de handikappades krav på likartade villkor för riksfärdtjänsten, oavsett i vilken kommun man bor. Utskottet förutsätter vidare att regler införs om att kommunerna skall bevilja resor med specialfordon i de fall då resenären inte kan resa med allmänna kommunikationer samt att man som enskild person kan överklaga kommunala riksfärdtjänstbeslut. Utskottet anser vidare att regeringen och riksdagen säkerställer att svårt handikappade även fortsättningsvis kan göra längre resor inom landet till normala kostnader. Och redan i propositionen står det skrivet att det belopp som skall överföras till kommunerna för riksfärdtjänsten bör motsvara vad som skulle ha behövts om verksamheten fortfarande vore en statlig uppgift efter den 1 Herr talman! Det här verkar trots allt kunna fungera något så när, men för att stilla min oro helt, vill jag fråga den borgerliga representanten Lars Svensk: Kan Lars Svensk här och nu lova att regeringen lever upp till utskottets, trots allt, hyggliga skrivning? Om Lars Svensk kan det, lovar jag att jag tillsammans med handikapprörelsen skall bevaka texten i den aviserade lagen om kommunal riksfärdtjänst och om det behövs komma med förslag till eventuellt ytterligare förbättringar för att säkra en god riksfärdtjänst också i framtiden. Herr talman! Efter detta inlägg yrkar jag med viss tvekan bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 8 om organisationen av riksfärdtjänsten.

Herr talman! Jag vill först säga att ingen skugga må falla över Bo Nilsson i samband med riksfärdtjänstfrågans hantering. Det är lätt och frestande att försöka popularisera och ta hem poänger i den här typen av frågor. Men som jag känner Bo Nilsson är hans känsla äkta och ärlig, när han bevakar de handikappades rättigheter. Trafikutskottets betänkande nr 8 handlar om en omorganisation av riksfärdtjänsten när det gäller huvudmannaskapet fram till årsskiftet 1993-1994. Syftet med riksfärdtjänsten är att ge svårt handikappade möjlighet att göra längre resor i landet till normala kostnader. Berättigade till riksfärdtjänst är personer som på grund av sitt handikapp och brist på tillgängliga färdmedel måste resa dyrare än normalt. När riksdagen 1979 beslutade att införa en riksfärdtjänst var avsikten att ekonomiskt stödja längre resor. Det har nu visat sig att en stor del av resandet -- ungefär en tredjedel -- utgörs av relativt korta resor, alltså resor under 10 mil, vilket visar att sambandet med den kommunala färdtjänsten har blivit allt tydligare. Redan 1984 uttalades det från regeringen att förutsättningarna för att samla kostnadsansvar och beslutsfattande borde övervägas ytterligare. Därför har riksdagen vid tre tillfällen ställt sig bakom utgångspunkten att riksfärdtjänsten bör kommunaliseras.

Detta görs för att huvudmannaskapet skall beredas med omsorg. Bo Nilsson har också yrkat bifall till hemställan i betänkandet. Det ställdes några frågor om varför det skall vara minst nuvarande nivå. Jag kan kommentera det redan nu. Först och främst säger kommunikationsministern följande i propositionen: Jag vill redan nu förutskicka att det belopp som bör överföras bör motsvara vad som skulle behövas om verksamheten fortfarande vore en statlig uppgift efter den 1 januari 1994. Det betyder alltså att det inte skall bli någon försämring jämfört med om det låg kvar hos staten och skickades över till kommunerna. Utskottet säger också att man förutsätter att regeringen i den kommande propositionen bibehåller nuvarande standard. Däremot är det svårt att garantera att riksfärdtjänsten inte skall undergå några sparkrav nu när alla andra trygghetssystem sätts under stor press. Då är frågan hur man skall få det hela att gå ihop. Men, som det sägs, med en samordnad upphandling och med en bättre och effektivare färdtjänstordning är frågan om huruvida det blir några sparkrav inte detsamma som att möjligheten att leva upp till riksfärdtjänstens syften skulle äventyras.
Herr talman! Jag ställde ytterligare en fråga, Lars Svensk. Den handlade om att utskottet nu har skrivit en hygglig text. Då är frågan: Tar man detta på allvar, och kommer det att läggas fram en proposition efter nyår som innebär att man lever upp till vad utskottet har skrivit? Jag vill gärna ha en bekräftelse på den punkten, eftersom jag tror att det är viktigt för de handikappade. Jag kan berätta att jag har fått ett brev från DHR:s ungdomsorganisation, där man understryker just de punkter som vi har lyckats få in i utskottstexten. Jag vill gärna höra om ni tänker leva upp till detta nu. I så fall skulle jag för dagen vara nöjd.
Herr talman! Det är ingen som är ute efter riksfärdtjänsten. Syftet med riksfärdtjänsten skall finnas kvar, även om den förs över i kommunal regi. Jag tror att man med de förändringar som sker och med den effektivisering som blir följden, bl.a. att man får en bättre upphandling, tror jag inte att det skall vara några större problem att klara de målsättningar som har satts upp.

Herr talman! Enligt det regeringsförslag som ligger till grund för det betänkande som vi nu behandlar, vill regeringen avskaffa fritidsbåtsregistret. Det är detta register som tillkom 1988 efter flera utredningar. När beslutet om båtregistret fattades fanns det kritiska röster. Många befarade att en stor byråkrati skulle byggas upp samt att registret skulle innebära stora extrakostnader för båtägarna, utan att registreringen skulle vara till någon nytta. Det var då det, dvs. 1988. Nu har verkligheten hunnit i kapp kritikerna. Båtregistret har börjat fungera, och de kritiska rösterna har efter hand tystnat. Nästan alla remissinstanser vill ha kvar registret. Av de 290 000 beräknade registrerbara båtarna är nu 270 000 registrerade. Med den omfattande registreringen av fritidsbåtarna fyller registret nu sin funktion, dels för att man skall främja sjösäkerheten och bekämpa brottslig verksamhet, dels, och inte minst, för att man skall upprätthålla en god ordning i trafiken till sjöss. Varför kommer då detta förslag nu, i en tid då allt fler länder upprättar liknande register? Vilka motiv har kommunikationsministern och regeringen? I förslaget säger Mats Odell: Den nytta som fritidsbåtsregistret kan göra står inte i rimlig proportion till det integritetsintrång som många anser följer med registret. Vad menar de borgerliga och dess talesman här i debatten? Är det ett integritetsintrång att sätta ett reistreringsnummer på båten? Allt fler länder inrättar ju båtregister, och de inser den stora samhällsnyttan med ett sådant register. Då skrotar de borgerliga partierna det svenska registret. Varför lyssnar ni inte på de tunga remissinstanserna som polisen, tullen, sjöräddningen och försäkringsbolagen? De vill alla behålla registret. Kustbevakningen menar att registret har varit till stor hjälp, mest för eftersökning och sjöräddning och när det gäller brott mot sjötrafikbestämmelserna. Sjöpolisen anser att det inte finns tillräckliga sakskäl att avskaffa registret. Det är den bästa möjligheten att kontrollera stulna båtar och att hitta ägaren. Även vid sjöräddning är registret till stor hjälp. Genom registret försvåras försäkringsbedrägerier, vilka tenderar att öka i omfattning. Omsättning och försäljning av stulna båtar kan minskas genom att en köpare via registret kan kontrollera att den person som säljer båten är registrerad ägare. Då man i dag köper en begagnad bil kontrollerar man med bilregistret att säljaren är registrerad ägare och att bilen är till fullo betald, för att man skall kunna hävda s.k. godtrosförvärv om det t.ex. senare skulle visa sig att bilen är stulen e.d. Den som i dag köper en stulen fritidsbåt av en privatperson kan knappast hävda att han har köpt båten i god tro, om han inte har kontrollerat att säljaren är registrerad ägare enligt fritidsbåtsregistret. Dessa möjligheter försvinner om båtregistret skrotas. Även i Finland införs nu ett sådant. Dessutom finns fritidsbåtsregister i Canada, Österrike, Schweiz och Det är bara i Sverige som regeringen går emot den internationella utvecklingen och under flummiga formuleringar om känsla av integritetskränkning avser att skrota registret. Jag måste till sist fråga den borgerliga utskottsmajoritetens talesman: Är detta början på en allmän skrotning av register? Kommer ni efter detta att skrota även bilregistret? Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Sällan har väl motiv lyst med sin frånvaro som när det gäller detta regeringsförslag. Jag tycker att ett löjets skimmer omger förslaget att avskaffa detta register. Man skulle kunna skratta åt både regeringen och förslaget om det inte fanns ett allvarligt inslag i det hela. De flesta, och mycket tunga remissinstanser, har med starka argument motsatt sig avskaffandet av detta register. Här har man kunnat visa vilken nytta man har haft av registret. Ändå framhärdar regeringen, och förmodligen även riksdagen, att nyttan inte står i rimlig proportion till det integritetsintrång som man anser följer av registreringen. Hur kan man påstå att det här registret skulle vara en integritetsfråga av en sådan storlek att registret måste avskaffas? Det finns ju andra områden att jämföra med. Förra året lades ansvaret för de första fjorton dagarnas sjukskrivning på arbetsgivarna, vilket naturligt nog innebär att de måste få se diagnoser och läkarintyg. 1991 fick de också ansvaret för rehabiliteringen av de anställda, även när upphovet till problemet ligger på icke arbetstid, dvs. i hemmet och på fritiden. En mängd olika kontroll och uppgiftssystem skulle kunna räknas upp, där den anställde eller medborgaren nagelfars och registreras. Detta godtas och initieras av den borgerliga regeringen. Men när det gäller båtregistret tycker man att det går för långt! Mina vänner, detta är helt otroligt. Intresserade hänvisar jag till en artikel i Total kontroll -- snart vet kapitalet allt om dig. Också från en annan synpunkt är avskaffandet av fritidsbåtsregistret anmärkningsvärt. I norr har vi väl i en del avseenden en motsvarighet till fritidsbåtarna. Jag tänker då på snöskotrarna. Under en mycket lång tid har det förekommit en registrering av dessa fordon, fastän de inte får framföras på vägar. För närvarande är avgiften 160 kr. Det är en avsevärd skillnad i förhållande till båtavgiften, som är 30 kr. Därtill aviseras nu genom en utredning att registreringsnumret skall anbringas på drivmattan. Enligt utredningen skall det kosta 500 kr, en summa som av branschen bedöms vara i underkant tilltagen. Här måste jag också framhålla att snöskotrarna i mycket stor utsträckning används i nyttotrafik, något som väl inte kan sägas om fritidsbåtarna. Jag måste fråga utskottets talesman: Vad är orsaken till denna skillnad i behandling när det gäller en fritidsbåt resp. en snöskoter? Finns det inte något i fråga om Norrland och Norrlands inland som heter integritet? Här har man en avgift för närvarande på 160 kr. Om avgiften för båtar inte täcker kostnaderna, kan ju avgiften för skotrarna vara ett riktmärke även för båtarna. Man kan ju också vända på det hela: När nu avgiften för båtar avskaffas, bör väl i rättvisans namn även avgiften för skotrar försvinna. Kan man alltså förvänta sig ett förslag i den riktningen från regeringen? Jag och min medmotionär yrkar inte enbart avslag på propositionen. Vi vill också att denna byggs ut med en skatt på båtar. Det finns en ganska stor lyxkonsumtion inom avdelningen fritidsbåtar. Det finns därför flera skäl att också införa skatteplikt. I dessa krisens tider, när man letar med ljus och lykta efter både besparingar och inkomster för att förbättra statsfinanserna, finns här jungfrulig mark att beträda. Vi vill alltså att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om en båtskatt. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till den reservation och den meningsyttring som är fogade till betänkandet.
Herr talman! Båtregistret tillkom genom beslut här i kammaren 1987. Märkligt nog kom förslaget från jordbruksministern. Förslaget lades fram i strid mot den samlade båtbranschens och mot Skälen till förslaget var huvudsakligen fiskala. Men för att dölja detta fördes dessutom fram olika idéer om behovet av kommunal och statlig planering av båtlivet. Även miljön har utnyttjats när det gällt att bidraga med argument. Bland de märkligare argumenten återfanns argumentet att Sveriges kust skulle komma att bli fylld av övergivna plastskrov som inte kunde destrueras, eftersom ägarna inte kunde identifieras -- ett alldeles osedvanligt osakligt argument. Själva idén -- om uttrycket tillåtes -- var att man skulle utnyttja ledig kapacitet i det överdimensionerade bilregistret. Av vissa skäl fick bilregistret ändå inte vara huvudman för båtregistret. Följdenligt var det i huvudsak fiskala organ, nämligen Generaltullstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket, som var varma förespråkare av registret vid dess tillkomst. Samma myndigheter vill i dag se registret bevarat. Samtliga branschorganisationer och Sjöfartsverket däremot motsatte sig registret när detta kom till och vill i dag se det avskaffat. Som en kuriositet kan nämnas att länsstyrelsen i Jämtlands län, vilket ju inte utmärks av någon särskilt lång kuststräcka, varmt förespråkade registret då, och gör det även nu. Men det beror kanske snarare på landshövdingen. De fiskala förväntningarna på registret var därför stora när detta kom till. Båtägare förutsattes finansiera sina båtar genom skattefusk och svarta pengar. Besvikelsen blev därför stor när taxeringsmyndigheten i Göteborg gjorde en första samkörning mot registret och båtägarna utan att kunna hitta den omfattande skattebrottslighet som man hade räknat med. Argumenten mot registret framfördes mycket vältaligt av Ingrid Sundberg här i kammaren den 4 juni 1987. Så här i efterhand kan man konstatera att hon fick rätt på alla punkter i sin kritik. Ingrid Sundberg framförde bl.a.: ''Propositionen om att införa obligatorisk registrering av fritidsbåtar är inget annat än en hybrid av en proposition, ett nytt anslag för att misstänkliggöra medborgarna, öka byråkratin och skapa underlag för nya skatter. Det är en proposition som aldrig borde lagts fram.'' Ingrid Sundberg hade rätt. Det är nu hög tid att avskaffa denna meningslösa registrering. Jag yrkar alltså bifall till regeringens proposition. Sten-Ove Sundström frågar om vi kommer att fortsätta med att avskaffa register, bl.a. bilregistret. Jag tror inte att det finns några sådana planer. Bilregistret har ju andra funktioner än vad båtregistret har, så bilregistret lär vi nog behålla. Däremot ser jag inte några paralleller med John Anderssons snöskoterregister. Jag finner inte anledning att ta upp den saken här i debatten.
Herr talman! Tom Heyman undvek av någon anledning att besvara min fråga om huvudargumentet för att avskaffa fritidsbåtsregistret. Det står faktiskt på flera ställen att det innebär ett integritetsintrång för människorna att registret finns kvar. Instämmer Tom Heyman i det huvudargumentet för ett avskaffande av fritidsbåtsregistret? Tom Heyman återgav ett antal argument som förekom innan man hade någon erfarenhet av det här registret. Nu vet vi att tonen är en helt annan. En stor majoritet bland remissinstanserna är ju nu för fritidsbåtsregistret. Alla som har med ordningen på sjön att göra -- det gäller då sjösäkerhet och räddningsinsatser -- är för ett bibehållande av registret. Det är inte oväsentligt, med tanke på att det rör sig om en så stor grupp som fritidsbåtsägarna utgör. Sedan är det inte riktigt att Sjöfartsverket vill se fritidsbåtsregistret avskaffat. Sjöfartsverkets styrelse tog inte ställning till förslaget när det senast behandlades. Tom Heyman bör svara på de frågor som ställdes här. Huvudargumentet är ju integritetsintrånget. Såvitt jag förstår bör samma integritetsintrång gälla i fråga om bilregistret, dvs. registreringen av våra bilar. Många register liknar ju varandra när det gäller att komma åt brottslighet och att kunna identifiera fordon resp. båtar.
Herr talman! Det är riktigt att huvudargumentet mot ett bibehållande av registret består i integritetsskälen. Det anfördes vid det aktuella tillfället. Jag vidhåller gärna den ståndpunkten också nu. Kopplingen till bilregistret håller inte riktigt. Bilregistret har faktiskt en icke oväsentlig fiskal betydelse. I den debatt som föregick båtregistrets införande talades det väldigt mycket om en båtskatt. Det var stor opposition mot en sådan. Men fortfarande finns sådana tankar. I det särskilda yttrandet från Vänsterpartiet finns ytterligare krav på en båtskatt. När riksdagen sedan avvisade tanken på en båtskatt fanns inte längre huvudskälet för införandet av ett båtregister. Därmed kvarstår egentligen att ett register finns som egentligen inte tjänar något ändamål. Då blir integritetsskälet det övervägande skälet mot detta register. Vidare har registret varit dåligt juridiskt sett. Visserligen har en och annan båt kommit till rätta genom Polisens försorg. Men rätt många båtar har blivit stulna. Den ''nye ägaren'' har först registrerat båten och därefter har den stulits. På det sättet har ett registrerat innehav av båten under en lång tid kunnat påvisas. Vederbörande har därmed varit förskonad från rättsliga åtgärder. Det har varit ett smart sätt att utnyttja registret. Men så var det kanske inte riktigt tänkt. Det här har därmed också bevisat registrets oduglighet.
Herr talman! Jag börjar med det sista i Tom Heymans inlägg. Det gäller försäkringsbedrägerier och vad som kan hända på det området. Jag tror inte att det som sades riktigt stämmer överens med verkligheten. De som har motsatt sig en avveckling av registret är nämligen just olika försäkringsintressen. Det handlar bl.a. om Trygg Det är klart att man inte vill bevara ett register som man inte anser sig ha riktig nytta av. Den som i dag upptäcks åka omkring i en oregistrerad bil blir omedelbart föremål för intresse från Polisens sida. På det sättet uppmärksammas man. På samma sätt är det i dag om man upptäcks åka omkring med en oregistrerad båt. Man blir då föremål för intresse från andra båtägares sida och kanske även från Polisen. Detta är viktigt. Skall man ha kvar ett register som fungerar, måste det vara allmänt och obligatoriskt på det sätt som det fungerar i dag. Avslutningsvis vill jag återge vad Peter Thorsell, sjöpolis i Stockholm, säger i ett brev till utskottets ledamöter: Vi har nu ett stort, fungerande fritidsbåtsregister. En avveckling skulle innebära att stora resurser avseende både arbete och skattemedel slösas bort samt vara ett tecken på inkonsekvent handlande från myndigheter och politiker. Just de i samhället som har att bevaka sjötrafik och att se till att det är ordning och reda på sjön har kämpat väldigt hårt för ett bibehållande av registret. Det är med ett beklagande som jag noterar att bl.a. sjökapten Tom Heyman motsätter sig att registret behålles.
Herr talman! Det kan inte vara något självändamål att ha ett register för att motivera sjöpolisens existens. Jag är en av dem som väldigt mycket vistas i fritidsbåt under sommarhalvåret. Om vi hade haft samma goda ordning på land som den som råder på sjön, skulle det faktiskt inte behövas så många poliser som vi i dag har. Det är möjligt att en del försäkringsbolag ser fördelar här. Det är ofta så, att man tycker att de saker och ting är bra som man själv inte betalar för. Är det gratis, tycker man alltså att det är bra. Försäkringsbolagen har ju stora möjligheter att ta över registret och att fortsätta med det i egen regi. Jag tänker då på exempelvis Stöldskyddsföreningen eller försäkringsbolagens egen förening. Om registret är så bra som många påstår, finns det väl ingen anledning att tro att det inte fortsättningsvis skulle vara en stor anslutning här och att registret skulle fylla en funktion. Men det finns ingen anledning att staten skall lägga upp ett register och kontrollera vad för fritidsbåtar medborgarna har. Sådant saknar betydelse för staten.
Herr talman! Tom Heyman säger att införandet av båtregistret var ett sätt att misstänkliggöra båtägarna. Kontentan av det måste väl vara att Tom Heyman menar att också registreringen av snöskotrarna var ett sätt att misstänkliggöra snöskoterägarna. Sedan säger Tom Heyman att han inte ser någon likhet mellan en fritidsbåt och en snöskoter. Jag tycker att det finns väldigt många likheter. Men jag kan också se två olikheter. Först och främst används snöskotrar i ganska stor utsträckning i nyttotrafik. Det gäller i näringsverksamhet t.ex. En annan olikhet mellan dessa båda fordon är att det ena framförs på vatten och det andra på snöunderlag. I övrigt är nog likheterna ganska stora. Men Tom Heyman ser inga likheter. Han drar slutsatsen att det inte finns någon anledning att kommentera detta. Ja, herr talman, så kan man också agera när man blir svarslös.
Herr talman! Jag vidhåller uppfattningen att det är mycket stor skillnad mellan en båt och en snöskoter. Det här förslaget gäller båtar, och jag tänker inte diskutera snöskotrar.
Herr talman! Jag vill återigen poängtera att ni slåss för att upphäva ett båtregister som har varit till stor nytta, med en registreringsavgift på 30 kr, för att det hotar båtägarnas integritet. Samtidigt finns en registreringsskyldighet för Norrlands snöskotrar. Den registreringsavgiften kostar 160 kr. En utredning som presenterades i går lägger fram förslag om att registreringsnumret skall anbringas på drivmattan, vilket beräknas kosta 500 kr. Ytterligare en summa för skoterägaren att tolerera. Denna registrering av snöskotrarna hotar inte alls integriteten. Någon konsekvens i resonemanget kan man ändå fordra av en borgerlig riksdagsledamot och en borgerlig regering.

Herr talman! Till John Andersson kan jag säga att jag är mycket intresserad av att skriva en motion, eventuellt tillsammans med John Andersson, för att avveckla även registreringen av snöskotrar. Jag tycker faktiskt inte heller att detta är riktigt rättvist. I trafikutskottets betänkande TU10 vill utskottsmajoriteten avveckla ett av många register. Det är bra, tycker vi nydemokrater. Jag sitter som ordförande i en arbetsgrupp inom Ny demokrati som har till uppgift att gå igenom vad de statliga verken och myndigheterna sysslar med. Arbetet går ut på att undersöka om svenskarna måste ha alla dessa verk och myndigheter som har att förvalta de lagar, föreskrifter och register som denna kammare och regeringen har instiftat. Som herr talmannen vet frågar vi nydemokrater oss vilka verk och myndigheter vi verkligen behöver i dag, som vi inte behövde före 1960. Plötsligt dyker båtregistret upp till diskussion och att detta eventuellt skall avvecklas. Som ni förstår, herr talman, behövde jag inte tänka speciellt länge för att inse att vi här hade det första onödiga registret som vi kunde avveckla. Enligt vårt sätt att se på saken borde inte staten ha ett dugg med båtregistrering att göra. Redan i början av båtregisterdebatten framförde nydemokraterna att det borde vara försäkringsbolagens sak att föra ett båtregister. Hur kan seriösa försäkringsbolag försäkra båtar i hundratusenkronorsklassen utan att begära av ägarna att båten skall märkas på något sätt, t.ex. genom att nummer eller namn är ordentligt ingraverat i stäv och akter, precis som på svenska handelsfartyg? Jag föreslår alltså att de svenska försäkringsbolagen gemensamt tar över ansvaret för registreringen. Försäkringsbolagen borde vägra att försäkra någon båt om inte ägaren märker båten på ett synligt sätt, t.ex. med en sådan ingravering som jag tidigare har nämnt. Då frågar sig säkert någon varför registret inte kan vara kvar som det är, i statlig regi. Nej, det går inte. Lika säkert som amen i kyrkan kommer staten, speciellt vid en socialistisk majoritet, att gärna vilja bifalla Vänsterpartiets motion T12, som har presenterats i det nu aktuella betänkandet, om att vi skall införa en skatt på fritidsbåtar. Det kan vi absolut inte gå med på. Men bilar och sommarstugor har ju skatt, säger den glade debattören. Bra, säger jag då. Låt dem ha det så länge. Jag skall göra allt jag förmår för att minska skatten på både bilar och sommarstugor. Vi behöver inte införa några nya skatter bara för att vi infört skatt på andra saker. Båtregisterdebatten har åtföljts av en stark lobbygrupp, som Sten-Ove Sundström sade. Den har med brev och telefonsamtal försökt påverka oss förtroendevalda att tycka som de vill. Jag uppskattar denna typ av lobbying, för man får engagera sig litet mer i ärendet. Det kan faktiskt vara ganska nyttigt ibland, för min del. Vilka har då kontaktat mig i detta ärende? Jo, det är myndigheter. Myndigheter vill ha kvar registret. Man tycker att man på ett enklare sätt kan sköta efterspaningen och komma åt brottslighet bland registrerade båtar. Jag tror faktiskt på dem i det här fallet. Med tanke på det värde som en båt ofta har, vilket jag tidigare sagt, borde det faktiskt vara av intresse för försäkringsbolagen att registrera båtarna. När försäkringsbolagen väl har registrerat båtarna kan polisen ringa till dem. När jag var hamnchef, herr talman, tyckte jag också att det var mycket bra att på ett enkelt sätt kunna ta reda på om en båt låg på sin plats i fritidsbåtshamnen och om ägaren betalat sin avgift. Jag tyckte så som myndighetsperson, herr talman. I dag representerar jag inte myndigheterna, utan våra väljare. Jag ser det som en skyldighet att inte betunga folket med mer registrering och skatter än vad som anses nödvändigt för att vår typ av samhälle skall fungera. Med anledning av detta, herr talman, yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan och avslag på reservationerna och Vänsterpartiets meningsyttring.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att en sjökapten från Göteborg inser att det finns stora likheter mellan en fritidsbåt och en snöskoter. Jag vill gärna ge Attefors en eloge för hans insiktsfullhet. Synd bara att Attefors tycks dra en helt felaktig slutsats av detta. Men vi får återkomma senare till diskussionen om hur vi skall reda ut det problemet.

Herr talman! Jag trodde verkligen inte att jag i debatten i kammaren i dag skulle behöva motivera sjöpolisens arbetsuppgifter så grundligt, framför allt inte på vilket sätt de kunde underlättas genom att man registrerade båtar. Jag trodde att det var en självklarhet, i synnerhet för ledamöter som aktivt har varit på sjön en gång i tiden. Jag tror att det är viktigt att vi lyssnar till de grupper av människor som har att hålla ordning på sjötrafik och bevaka ordningen till sjöss. Sjöpolisen är utan tvivel en sådan grupp. Men de är inte ensamma. Här finns remissinstanser som Kustbevakningen, Bohus län samt en stor del av aktörerna i försäkringsbranschen. Det borde vara viktigt att lyssna till de kunskaper och erfarenheter som finns inom detta område. Det är trots allt en stor del av de här myndigheterna som skall se till att ordningen följs och framför allt att vi kan hålla en beredskap för identifiering och för att rädda människor som råkar i sjönöd. Med försäkringsbolagens möjligheter att bygga upp ett eget register förhåller det sig på det sättet att de, sannolikt av flera skäl, inte vill bygga upp något sådant i dag. Dels är det ganska krångligt att bygga upp ett sådant register, dels vet försäkringsbolagen förmodligen att om ett sådant här register skall vara effektivt skall det täcka alla båtar som finns inom området. Det klarar man inte med ett frivilligt register. Jag tror inte att någon skulle komma på den dumdristiga idén att föreslå att bilregistret skulle vara frivilligt. Om man skall identifiera fordon är effekten ungefär densamma vare sig det gäller båtar eller bilar. Skall ett sådant här register fungera och vara effektivt måste det vara obligatoriskt. Jag tycker att det är synd att vi inte kan enas på det området. Vi har i dag ett register som fungerar. Hela vår omvärld skapar register. Finland är det senaste exemplet. Man planerar ett liknande register som vi avser att avskaffa. Jag tycker att det är synd att vi inte kan följa med i den internationella utvecklingen, utan lägger ned ett register som innebär en blygsam kostnad för den som registreras. Med det här registret hade vi kunnat förbättra vår sjöbevakning, vi hade kunnat förbättra ordningen till sjöss, men framför allt hade vi kunnat förbättra den sjöräddning som vi har. Inte minst det området är oerhört angeläget för alla fritidsbåtsägare.

Herr talman! Ändringen i lagstiftningen om banker och andra kreditinstitut med anledning av EES avtalet tillstyrks i stort av ett enigt utskott, trots att den proposition som ligger till grund för utskottets betänkande i likhet med många andra är ett ganska stort hastverk, tillkommen ganska ogenomtänkt. Det kan ses av att utskottet i elfte timmen måste göra ett tilläggsbetänkande för att ''ordna upp'' misshälligheterna i fråga om ikraftträdande av lagbestämmelserna. Detta kan man anse som ganska märkligt och hafsigt. Det präglar ofta denna regerings propositioner. Vi yrkar däremot avslag på regeringens förslag att avskaffa offentliga företrädare i bankernas styrelser m.m.. Detta förslag har ingenting med EG anpassningen att göra. Ändå har det smugit sig in i propositionen och betänkandet. I vår reservation har vi påpekat angelägenheten av att det finns lämpliga former för samhällets inflytande över bankernas verksamhet. Den utveckling med enorma kreditförluster som skett de senaste åren understryker behovet av en samlad översyn av formerna för samhällets insyn. Detta gäller såväl banker som försäkringsbolag och övriga kreditinstitut. Regeringen har visserligen aviserat att man skall tillsätta en utredning angående kreditmarknadens utveckling. Det är bra, det ställer vi upp på. Men det behövs även en förstärkning och effektivisering av samhällets kontroll av marknaden, och därför är det angeläget att utredningen skyndsamt lägger fram förslag i detta avseende. Under tiden tycker vi att det är olämpligt och märkligt att avskaffa de instrument som samhället har skaffat sig för insyn i bankerna. Det är märkligt att förslag läggs fram innan utredningen har kommit fram till sitt ställningstagande angående hur denna kontroll skall ske. Den insyn som man har genom offentliga företrädare i styrelser och godkännande av styrelseordföranden bör därför finnas kvar. Herr talman! Jag yrkar därmed avslag på utskottsmajoritetens hemställan i mom. 3 och bifall till den socialdemokratiska reservationen i detta betänkande. I övrigt tillstyrker jag utskottets förslag.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 9 berör ett flertal förändringar av lagstiftningen beträffande banker och kreditinstitut, föranledda av fyra olika propositioner. Det gäller ändringar i bankrörelselagen, bankaktiebolagslagen, sparbankslagen och kreditupplysningslagen. Utskottet har tillstyrkt de av regeringen föreslagna förändringarna. Flertalet av de föreslagna förändringarna, som riksdagen nu har att ta ställning till, hänger samman med det EES-avtal som riksdagen tidigare debatterat och beslutat om för svensk del. EES avtalets ikraftträdande förutsatte godkännande av alla länder som berördes, dvs. alla EFTA-länder och alla EG-länder samt även EG-parlamentet. Som bekant gav den folkomröstning som hölls i Schweiz häromdagen ett sådant utslag att en omförhandling av avtalet är nödvändig. Därmed kan avtalet inte träda i kraft den 1 januari 1993 som planerat. De i betänkandet berörda förslagen är dock utformade på ett sådant sätt att regeringen ges möjlighet att besluta om dagen för ikraftträdande, om EES-avtalet inte skulle träda i kraft den 1 januari 1993, vilket det alltså inte kommer att göra. Regeringen har också möjlighet att sätta olika paragrafer i kraft vid olika tidpunkter. Som en del av EES-avtalet har Sverige åtagit sig att införa regler om etableringsfrihet och rätt att tillhandahålla tjänster motsvarande vad som gäller för medlemsstaterna inom EG. I stor utsträckning sammanfaller reglerna redan mellan Sverige och EG, och i och med detta betänkande görs de förändringar som kvarstår att göra. Det gäller krav på auktorisation för företagstyper som faller under definitionerna av kreditinstitut eller i övrigt bedriver finansieringsverksamhet. I det sammanhanget berörs bl.a. kraven när det gäller aktiekapital, behandlingen av sekretessbelagda uppgifter och lämplighetsprövningen av större ägare. Till ikraftträdandet av lämplighetsprövningen återkommer utskottet i betänkande 21, som kommer att behandlas senare. En annan fråga som behandlas i betänkandet gäller ny lag om kreditmarknadsbolag. Regeringen har föreslagit förändringar i lagstiftningen i syfte att nå enhetlighet i lagarnas utformning och att anpassa dem till EES-avtalets utformning. På en enda punkt i betänkandet råder det delade meningar inom utskottet. Det handlar om offentliga representanter i bankstyrelserna, som vi hört Leif Marklund tala om tidigare. De socialdemokratiska representanterna tillsammans med Vänsterpartiet vill alltså bibehålla denna representation. Utöver detta skall regeringen också i fortsättningen godkänna bankers val av styrelseordföranden, enligt uskottsminoriteten. Utskottet behandlade denna fråga också vid föregående riksmöte, och i det sammanhanget aviserades att ett förslag i detta avseende kunde förväntas under 1992. Även då reserverade sig de socialdemokratiska ledamöterna och fick stöd av Från utskottets majoritet ser vi det som naturligt att lagstiftningen reformeras i det här avseendet. Skälet till att staten genom regeringen har möjlighet att utse offentliga ledamöter i bankstyrelser och att kommunerna har möjlighet att utse ledamöter i regionala och lokala bankstyrelser skulle vara att säkra allmänhetens insyn i och inflytande över bankernas verksamhet. Herr talman! Bestämmelserna om offentlig representation infördes under den tid då kreditmarknaden var starkt reglerad. I dag har vi en betydligt friare kreditmarknad och därmed nya förutsättningar. Utskottets majoritet instämmer med propositionen, där det anförs att det finns starka principiella skäl att skilja mellan ägarrollen och kontrollfunktionen.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
Herr talman! Jag konstaterar att uskottets talesman talar om ''starka principiella skäl''. Sakskälen saknas alltså i hans anförande när det gäller slopande av offentliga företrädare i bankernas styrelse, i ett läge då man kanske mer än någonsin behöver allmänhetens insyn för att återställa och stärka förtroendet för bankerna hos allmänheten. I dag råder faktiskt ganska stor osäkerhet, nästan kaos, med misstroende mot bankerna. Då om någonsin behövs offentlig insyn, inte tillsyn, för det har Finansinspektionen. Jag måste få ställa en fråga till utskottets talesman. Här anges principiella skäl för att slopa offentligheten -- ''bort med tassarna''. Den ytliga, synliga offentligheten vill man ta bort, men vad kommer vi att bestämma på torsdag när det gäller Bankakuten? Statstjänstemännen kommer att få peta i alla de beslut som bankerna skall fatta i framtiden. Är detta rätt? Jag vill tillägga att det här absolut inte har någonting med EG att göra. Inom EG, enligt vad jag har erfarit, finns det offentliga företrädare i bankernas styrelse.
Herr talman! Leif Marklund efterlyser sakskäl. Principer kan också vara sakskäl. Vi tycker alltså att det inte finns några starka skäl för att staten skall utse ledamöter i de styrelser som de är satta att övervaka. Det var bara en av remissinstanserna, när förslaget prövades, som inte tillstyrkte förslaget om att ta bort möjligheten för regeringen och kommunerna att utse styrelseledamöter. Det tycker jag borde stämma minoritetens talesman till eftertanke. De offentliga representanterna är inte tillsatta genom resp. banks bolagsstämma och saknar därmed reellt ansvar gentemot någon part. Bara detta faktum talar mot att sådana representanter skall delta i ledningen av ett stort och viktigt företag. De senaste årens dyrköpta erfarenheter -- jag tänker på bankkrisen -- som vi ännu inte har betalat notan för visar att de instrument som staten har tillgång till inte fungerat. Därför skall vi förbättra de instrument som vi har. Men att ha insyn genom offentliga företrädare tror jag inte är rätt väg. Det är alltså utskottsmajoritetens mening att det är angeläget att renodla det offentligas roll. Allmänheten skall ha kontroll över bankväsendet, men då bör man skilja mellan ägarrollen och kontrollfunktionen. Banker liksom andra företag skall drivas och ledas av sina ägare, men det offentliga skall kontrollera verksamheten. Det sker genom lagstiftning och tillsyn. Jag skulle, herr talman, vilja ställa ett par frågor till Leif Marklund. På vilket sätt konkret anser Leif Marklund att de offentliga företrädarna i bankernas styrelser tjänat allmänhetens intressen i den s.k. bankkrisen? På vilket sätt har den offentliga insynen gjort att problem har kunnat undvikas? Anser Leif Marklund att det kan finnas faror förenade med en situation där staten deltar i och medverkar genom sina representanter i beslut som man sedan i efterhand skall följa upp, kontrollera och ha tillsyn över?
Herr talman! Jag vill påminna utskottets talesman om att bankrörelselagen säger att endast bank har rätt att låna in pengar av allmänheten för att låna ut. Det är ett skäl nog för att allmänheten skall ha insyn i banken via offentliga företrädare. Det glömmer man ofta bort i denna fråga, som i den borgerliga kretsen har fått en principiell karaktär, inte saklig. Med tanke på det sätt på vilket insynen har utövats i den bankröra som vi upplevt är det ganska naturligt att den sakkunskap som man har litat sig till i bankvärlden vilselett även de offentliga företrädarna. Vi måste väl erkänna att man aldrig kan avkräva en offentlig företrädare de kunskaper som en handläggare i banken skall ha för utlåning. Det gäller bankvärlden, finansvärlden och försäkringsvärlden. I många andra frågor kan man skönja olika framsteg som de offentliga företrädarna har gjort, speciellt när det gäller skatteplanering och etiska frågor i bankrörelsen.
Herr talman! Jag kan hålla med Leif Marklund om att bankerna har en särställning genom den lagstiftning som vi har och de möjligheter som bankerna har. Därför finns det också en särskild tillsynsmyndighet, som har att granska bankernas verksamhet. Det instrumentet finns redan för de offentliga myndigheterna. Jag vill än en gång påminna om det viktiga i att staten renodlar sin roll gentemot de olika företagen. Det är väldigt svårt att både vara en aktiv spelare på banan eller att åtminstone ha representanter med i de olika lag som agerar och samtidigt agera domare. Staten har att fastställa spelreglerna, spelarna spelar och staten granskar och har ett sanktionssystem för att gripa in om reglerna inte följs.
Herr talman! Här blandar man ihop tillsyn och insyn. Mellan tillsyn, som vi har en myndighet för, och offentlig insyn är det en väsentlig skillnad. Sedan vill jag naturligtvis kommentera Göran Hägglunds inlägg något. Staten måste renodla sin roll, säger utskottets talesman. Man vill renodla när det gäller den synliga delen, de offentliga företrädarna. Men vad är det egentligen för ett beslut som vi skall fatta på torsdag när det gäller statstjänstemännens och statens roll i fråga om
Herr talman! På vilket sätt har den offentliga insyn som vi har haft inom bankverksamheten påverkat den utveckling som varit under 80-talet och början av 90-talet? Det har visat sig, Leif Marklund, att de instrument som vi haft inte fungerat. På vilket sätt har den här insynen kunnat komma de svenska medborgarna till del? Har det inneburit att vi kunnat undvika problem som vi i dag har att brottas med? Nej, det har det inte gjort. En annan fråga som jag ställde till Leif Marklund var om det från hans utgångspunkt är några faror förenade med en situation där staten deltar i beslut som den själv i efterhand skall kontrollera. På den punkten anser tydligen Marklund att det inte finns några problem. Jag ser sådana problem och tar fasta på dem när jag anser att uppgifterna skall renodlas. Det är riktigt att bankverksamheten i vissa avseenden har havererat i Sverige, och staten får ta ett ansvar för att vi har ett fungerande betalningssystem. Därmed garanterar man inte ägarnas medel i dessa sammanhang, men vi behöver ett fungerande banksystem. Detta haveri har ju inträffat trots den offentliga insynen, och jag kan därför inte se att den har gett något positivt bidrag i detta sammanhang.
Herr talman! Jag tycker att utskottets talesman skjuter på fel mål. Vad gäller motverkande av haveriet i bankerna borde han angripa den roll som Bankinspektionen har spelat under 80-talet. Men det gör han icke utan angriper här de offentliga ledamöterna, som har insyn men inte tillsynsverksamhet. Jag tycker att det är mycket märkligt. Jag har fortfarande inte fått svar på frågan om den mörkläggning som kommer att drabba staten i dess roll att utöva inflytande på bankerna i framtiden.
Herr talman! Det sades här att man borde angripa Finansinspektionen, och det ligger säkerligen mycket i att myndigheterna haft en insyn i dessa sammanhang men inte har lyckats genomskåda de sakförhållanden som ligger bakom den situation som vi i dag har att kämpa med. Jag har inte angripit de offentliga företrädarna i bankstyrelserna, men jag har sagt att de uppenbarligen inte har hjälpt oss att undvika den situation som vi i dag har att brottas med. Det torde vara ett faktum som är helt klart för alla. Vad gäller det offentligas roll i haverierna eller det delvisa haveriet på bankområdet vill jag säga att det offentliga har att träda in i dessa sammanhang och försöka komma till rätta med de problem som vi har, eftersom ett utvecklat samhälle behöver ett väl fungerande betalningssystem. Men det har inte så mycket att göra med denna fråga, eftersom det som Leif Marklund kämpar för, nämligen de offentliga representanterna i bankstyrelserna, uppenbarligen inte har kunnat medverka till att denna situation har kunnat undvikas. Jag vidhåller alltså att det finns stora problem med representanter som sitter på flera olika stolar och att detta instrument inte har visat sig fungera. Alltså: Klarlägg och renodla ansvarsförhållandena!
Herr talman! Fortfarande är de sakskäl som jag efterlyste mycket tunna. Jag kan inte få något fotfäste i dem, utan vad som fortfarande gäller är principiella skäl. Vad vi har krävt i vår reservation är att man skall bibehålla den nuvarande organisationen tills man har gjort en utredning och utvärdering och har kommit fram till något som är bättre. Vi motsätter oss inte att man ser över formerna, men vi tycker att det är mycket märkligt att man, som nu sker, tillskapar ett glapp mellan utredningens resultat och avskaffandet, som det av principiella skäl skulle vara bråttom med.
Herr talman! Att det här förslaget har kommit borde inte vara någon överraskning för någon ledamot här i kammaren, eftersom denna fråga, som jag nämnde i mitt inledande anförande, diskuterades även förra året. Leif Marklund tycker inte att man skall ta hänsyn till principiella skäl. Men skälen är att det för ett fungerande näringsliv och ett fungerande samhälle fordras att rollerna klarläggs. Staten skall enligt mitt synsätt fastställa spelregler, och spelarna skall agera på banan enligt dessa regler. För dem som inte gör det skall staten ha ett sanktionssystem, och den skall också utöva tillsyn över spelets förlopp. Marklund hävdar uppenbarligen att staten även i fortsättningen skall agera på banan, och jag menar att det försvårar klarläggandet av ansvarsförhållanden. Detta var mitt sista inlägg.
Herr talman! Mitt sista inlägg blir att staten via bankakuten kommer att finnas med på arenan. Man byter i stort sett bara utgångspunkt i det här fallet. Om man sparkar offentliga ledamöter, uppstår ett glapp i spararnas möjligheter till insyn i hanteringen av deras utlånade medel. Man vill överlämna denna möjlighet till staten, men på ett sätt som innebär mörkläggning.

Herr talman! Jag får väl ändå ge Sven-Gösta Signell en eloge för hans intresse för Inlandsbanan. Det är bara synd att det intresset enligt min mening är missriktat. Jag tror att Sven-Gösta Signell har fel när han säger att kommunerna är missnöjda med att staten behåller äganderätten till banan. Jag tror att det är tvärtom. Såvitt jag vet tycker man att det är en fördel, egentligen en skyldighet, att staten fortfarande äger banan och även framdeles skall kunna garantera den del av vår infrastruktur som Inlandsbanan ändå utgör. Sven-Gösta Signell talar sig varm för bussarna. Jag vet inte hur många gånger han har åkt dessa bussar. För det mesta åker jag två gånger i veckan. Jag vet inte vilka kontakter Sven-Gösta Signell har haft och vilka han har diskuterat med. Ingen resenär i bussen har någon gång sagt att det är bra med bussarna. Tvärtom har alla som jag talat med och som åker bussen sagt: Varför skall man hålla på med denna busstrafik då banan finns och man kan åka rälsbuss? T.o.m. sade en busschaufför en gång: Jag har mitt jobb här, men det är för fasen galet att vi skall köra bussarna i snöglopp och i halt väglag när det finns en bana för rälsbussar. Jag tror att Sven-Gösta Signell ganska snart skulle ändra åsikt om han åkte buss där någon gång. Jag tror inte att han skulle behöva åka så många gånger buss mellan Dorotea och Östersund förrän han hade ändrat åsikt. Inlandsbanan har många gånger varit nedläggningshotad. Jag måste säga att likt katten som sägs ha nio liv har även Inlandsbanan överlevt dessa hot. Om nu riksdgen följer utskottet klarar sig banan även den här gången. Det går inte att förneka att Inlandsbanan är nära förknippad med en bred och folkligt förankrad kamp för ett levande norrländskt inland. Banan byggdes en gång i tiden för att utveckla det norrländska inlandet. Det återstår mycket av det målet i dag, så mycket att man kan säga att det hela kan börja nu. Inlandskommunerna, kommunerna efter banan, rår inte för att banan inte har fått bli det den var tänkt att bli en gång. Nu har det förhandlats fram en lösning på hur en långsiktig utveckling av trafiken på banan skall genomföras. Som bekant är det kommunerna efter Inlandsbanan som genom ett särskilt bolag skall ombesörja detta. Det är bra att alla möjligheter tas till vara. Låt oss kalla det här för den sista chansen. Låt oss tillvarata den möjligheten. Vårt parti tillstyrker lösningen. Vi har ändå till betänkandet fogat en meningsyttring. Det är ett fullföljande av vårt synsätt att landet olila delar då det gäller viktig infrastruktur skall behandlas likvärdigt. Vi menar alltså att skulle det inträffa något som medför att den lösning som vi nu står beredda att besluta om inte går att genomgföra, måste ändå staten ha det yttersta ansvaret. Med detta yrkar jag bifall till meningsyttringen av

Herr talman! Inlandsbanan är inget okänt begrepp vare sig för denna kammare eller för svenska folket i övrigt. Så är inte heller Inlandsbanan vilken järnvägssträcka som helst. Den omfattar en 105 mil lång sträcka från Mora i söder till Gällivaare i norr. När Sven-Gösta Signell hade anmält 25 minuter, gjorde jag den reflektionen att det kanske hade att göra med att det är Sveriges längsta bana som vi diskuterar. Skulle vi åka lika långt söderut från Mora, skulle vi hamna någonstans nere i Europa. Vårt land skulle inte räcka så långt åt det hållet. Som grund till föreliggande betänkande ligger tre propositioner och sex motioner. Som framgår av betänkandet skall ett kommunalägt bolag IBAB ta över ansvaret för trafiken på Inlandsbanan. Staten fortsätter att via Banverket ge anslag för såväl upprustning som underhåll av själva banan. Till driften kommer staten att utbetala ett separat bidrag. Totalt rör det sig inte om särskilt stora summor i jämförelse med mycket annat som rör infrastrukturen. Utskottet har -- det har Sven-Gösta Signell redan redovisat -- hört företrädare för såväl IBAB som samtliga i bolaget deltagande kommuner. Vid överläggningarna kom en gemensam syn fram hos kommunernas representanter. Vi kan ha bedömt litet olika från majoritet och opposition, men majoriteten i utskottet bedömde det ändå så att man hade en gemensam syn. Man bedömde att banan var viktig ur godssynpunkt, precis som Sven-Gösta Signell sade, men det var också ur turistsynpunkt mycket viktigt att ha den trafiken kvar. Som ett komplement var även en persontrafik betydelsefull. Särskilt på vissa sträckor utgjorde den ett mycket viktigt komplement. Beträffande konkurrensen med befintlig busstrafik, som Sven-Gösta Signell också har tagit upp, vill jag säga att vi inte har varit kritiska mot busstrafik. Däremot har vi sagt att en samordning bör kunna ske. Det är precis detta som också kommunernas företrädare har ansett. Det är även den uppgift som jag fick från befolkningen när jag reste på Inlandsbanan. Man tyckte att vi borde se på dessa trafikgrenar som trafikinslag som kompletterar men inte konkurrerar med varandra. Jag har litet svårt, Sven-Gösta Signell, att från denna talarstol ge direktiv till kommunerna om hur de skall lösa detta problem. Såvitt jag förstår är diskussioner redan i gång. Jag tycker att det vore mycket svårt om man inte skulle lyckas med dessa. IBAB och länsbolaget har samma ägare, kommunerna, och de borde så småningom kunna komma fram till en positiv lösning.

Utskottet har för egen del inte ansett sig behöva ta ett eget initiativ i denna fråga. I motion T6 tas frågan om nya förhandlingar efter femårsperiodens utgång upp. Utskottet delar motionärernas uppfattning och anser för sin del att det är naturligt att en uppföljning sker av de erfarenheter som kan vinnas från såväl den utveckling som planeras bli gjord på trafikområdet som de nya verksamhetsformer som avses bli införda för att klara banunderhållet och baninvesteringarna. I samma motion tas också upp ett krav på att särskild ersättning skall utgå för de anslutande sidobanorna. Utskottet har varit positivt också till detta, men fann vid närmare undersökning att det för närvarande inte fanns några medel upptagna för dessa bibanor. Det åligger dock IBAB att bevaka de s.k. LTA-anslagen, och om möjlighet att söka medel därifrån uppstår, skall pengar från dessa naturligtvis kunna tillfalla IBAB. I dag finns dock ingenting härför anslaget, och därför får detta rymmas inom det totala anslaget. Vid behandlingen av ärendet i utskottet har, som Sven-Gösta Signell själv redovisat, avgivits en reservation från Socialdemokraterna. Vissa av de farhågor som framförs i reservationen är väl i första hand föranledda av de propositioner som avlämnats. Som också har redovisats tidigare här i dag har det skett en förändring, innebärande att varken fastigheterna eller järnvägen överlåts till kommunerna, utan staten skall fortfarande ha detta i sin ägo. Med anledning av detta måste ett avtal upprättas mellan berörda parter. Jag kan väl redan nu svara Sven-Gösta Signell att det måste bli en förhandling om hur fastighetsfrågorna skall lösas efter det att kammarens beslut har tagits. Det synes åtminstone mig ganska klokt att kommunerna själva får svara för underhåll av fastigheter osv., och för detta får träffas ett avtal mellan fastighetsägare och den som skall bruka dessa tillgångar. Vidare något om de medel som denna 105 mil långa järnväg och dess trafik behöver ifrån statligt håll. Dels är det investeringar i järnvägsnätet med 250 miljoner, dels underhåll med 235 miljoner samt ett särskilt driftsanslag om 135 miljoner kronor. Därtill kommer 32 miljoner med vilka staten skall ersätta IBAB har till förhandlingsmannen överlämnat en förteckning över vad man behöver för att klara en minimistandard. Jag förutsätter att detta ingår i denna ram, som skall vara avsedd för att upprätthålla godstrafik, turisttrafik samt övrig persontrafik på Inlandsbanan. Jag vill också ytterligare beröra en fråga som har tagits upp dels här av Sven-Gösta Signell, dels av IBAB, nämligen om det är möjligt att utnyttja medel till banupprustning. Jag minns inte exakt vad utskottet skrivit, men enligt utskottets mening är det självklart att om det gäller ändamål som är till järnvägens fromma har IBAB självt möjlighet att göra dessa bedömningar och använda dessa pengar. Under vilken tidsperiod IBAB kan göra detta -- om det, som Sven-Gösta Signell tror, inte blir förrän på slutet eller om man genom beräkningar av vad underhåll och sådant kan kosta kan ta dem i anspråk tidigare -- är upp till IBAB att avgöra. Det är också vad regeringen har ansett. Jag har inget särskilt att säga om det. Det är rimligt att vi ger dem där uppe en chans att försöka upprätthålla såväl gods och turisttrafik som övrig persontrafik. Menar vi något med att hela Sverige skall leva samt att -- som jag har framhållit även tidigare från denna talarstol -- också de bygder varifrån vår svenska malm, stora delar av vår skogsexport samt mycket av vår elförsörjning kommer ifrån bör få något tillbaka, borde egentligen en enhällig riksdag ställa sig bakom förevarande utskottsbetänkande. Jag hoppas att ni alla fått hem i era brevlådor ett julkort från hembygdsföreningar längs Inlandsbanan. Jag ser det som ett bra exempel på att man har en framtidstro och att man menar att om vi nu får ett positivt beslut, skall man också dra sitt strå till stacken. Man skriver att hembygdsrörelsen 1993 nystartar med olika arrangemang längs Inlandsbanan, författaraftnar osv. Det är, Sven-Gösta Signell, folket självt uppe i dessa bygder som vill ta denna chans. Det var det intryck som vi fick i utskottet av kommunernas företrädare. Vad satsar då staten? Eftersom det här gäller ungefär halva Sverige vill jag än en gång framhålla att egentligen en enhällig riksdag borde ställa sig bakom detta. Fru talman! Med hänvisning till vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet samt avslag på samtliga motioner -- antingen helt, eller delvis i de fall som vissa delar av motionerna tillgodosetts genom utskottets skrivning.

Fru talman! Det är ju trevligt att hela Sverige skall leva, och kanske delar också Sven-Gösta Signell den uppfattningen. Nu vill jag inte påstå att Sven Gösta Signell och Socialdemokratiska partiet har varit de första att applådera järnvägens utbyggnad. Sven-Gösta Signell hänvisar till hur utvecklingen har sett ut under 55 år. Vi vet alla att järnvägen, inte minst under ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav, har eftersatts i hela vårt land. Nu börjar det undan för undan att gå framåt med den totala järnvägsutbyggnaden i landet, och även i Europa i stort. Vi börjar mer och mer komma in i diskussionerna om Europasamarbetet, vilket troligtvis så småningom också kommer att medföra att vi får kortare arbetstid. Fler och fler människor kommer att beröras av turismen. För Norrlands del innebär detta, som John Andersson sade, att man inte kommer att välja att åka buss. Alternativet blir för många, inte minst för utländska turister, att använda Inlandsbanan. Om folket där uppe självt vill hjälpa till med att satsa på detta -- jag gav bara ett exempel från denna talarstol i dag -- skall vi då från den svenska riksdagen säga nej till detta? Det är geografiskt sett fråga om halva landet. Jag vill upprepa min tidigare fråga från denna talarstol: Hur mycket får vi till den delen av landet? Menar man någonting med att hela Sverige skall leva, skall man också försvara de 135 Jag vill återigen säga till Sven-Gösta Signell att detta är mycket små pengar i förhållande till vad Sverige och riksdagen satsar i övrigt på infrastruktur och mycket annat i vårt land.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

Som jag sade i mitt förra inlägg blir det allt fler som berörs av turismen. Den berör också de enskilda personerna, medan den industriella utvecklingen, precis som på alla andra håll, går mot att allt färre personer berörs. Fru talman! Jag svarade inte på frågan om vad som bekymrade Nils G Åsling. Vi har fått veta att han är bekymrad över att det i utskottets material inte finns något nämnt om pengar för första halvåret. Vi har också varit i kontakt med departementet. Om en majoritet kommer att ställa sig bakom utskottets hemställan, kommer vi sjävfallet att medverka till att trafiken kan komma i gång under det första halvåret, och i övrigt startas den verksamhet som utskottet självt har beslutat om.

Fru talman! Det är två bestämda intryck som framkommer vid dagens debatt om Inlandsbanan. Ett är positivt, och det andra är negativt. Jag börjar med det positiva intrycket. Äntligen skall det bli ett riktigt beslut om Inlandsbanans framtid. Nu skapas en bas för att utveckla olika former av gods och persontrafik på Inlandsbanan. Trafikutskottets förslag går ut på att kommunerna nu får bestämma för vilken typ av trafik banan skall rustas och upplåtas. Nu kan äntligen Inlandsbanans intressenter, kommunerna, bestämma utifrån de lokala förutsättningarna hur trafiken skall bedrivas och banunderhållet organiseras. Intressenterna ges nyttjanderätt till banan och fastigheterna utan kostnad. Det är självklart att det är svårt att bedöma de faktiska kostnaderna för intressenterna. Men jag vill ändå uttrycka en glädje över att det nu satsas ekonomiska medel på banan. Det här gäller hela Folkpartiet liberalerna. Vi har arbetat mycket för att Inlandsbanan skall få vara kvar. Alla vi som har kämpat för Inlandsbanans fortlevnad -- där faktiskt Birgit Friggebo i ett tidigt skede uttalade för Folkpartiets del ett kraftigt stöd för Inlandsbanan -- känner tillfredsställelse över dagens beslut, som vi tror skall bli positivt. Alla hundratusentals människor som har åkt Inlandsbanan -- de må vara svenska eller utländska turister -- kan se fram emot nya turer genom Sveriges sista vildmark. Det är viktigt att understryka Inlandsbanans betydelse för turismen, vilket också Rune Thorén har framhållit. Trots de ekonomiskt svåra tiderna växer denna form av turism i omfattning. Inlandsbanan är en livsnerv för hela inlandet. Både person och godstrafiken på Inlandsbanan är utomordentligt centrala funktioner för bevarande och utveckling av service och försörjningsmöjligheter i inlandet. Jag vill frankt påstå att om Inlandsbanan, dvs. persontrafiken, skulle läggas ned, skulle det utgöra rena dolkstöten för Norrlands inland. Inte mindre än ett femtontal kommuner berörs av trafiken på banan. De ekonomiska medel som nu ställs till förfogande är ganska små i jämförelse med de miljarder som spenderats under varvskrisen i andra delar av vårt land -- och som inte har gett särskilt stora effekter. Jag vill ändå understryka att det är självklart att en rad problem måste lösas innan trafiken kommer i gång. Rune Thorén har också varit inne på denna fråga. Bl.a. gäller det frågan om ekonomiska medel till marknadsföring under övergångstiden i avvaktan på att det nya bidraget skall utbetalas. Nu måste marknadsföringen av Inlandsbanan komma i gång tidigt för att turisterna, svenska såväl som utländska, skall få veta att denna fina bana kommer att överleva. Intressenternas bolag, IBAB, har redan lyckats teckna avtal med ett bolag som skall sköta spårunderhållet och vars kostnader ligger 50 % under Banverkets offert. Det går att driva banan till en betydligt lägre kostnad än vad banmotståndarna kalkylerar. Men oaktat detta kommer trafiken att kräva insatser -- mycket utöver det vanliga -- av både kommunerna och enskilda människor. Men viljan att banan skall överleva är oerhört stark hos berörda parter. Det negativa i detta sammanhang är socialdemokraternas, och då särskilt de norrländska socialdemokraternas, obrutna motstånd till att den egna bygden skall överleva. Jag menar att Inlandsbanan hör intimt samman med inlandets överlevnad. I motionen skisseras misslyckanden och hot om arbetslöshet, och i reservationen reses farhågor om konkurs innan femårsperiodens utgång. Det är fråga om olycksprofetior i kubik. Vad vill Socialdemokraterna åstadkomma för inlandet och dess utveckling, när inte ens ett snart hundraårigt banprojekt som Inlandsbanan får vara kvar? Folkpartiet liberalerna ställer sig helt bakom utskottets hemställan, och jag yrkar alltså bifall till hemställan. Sist vill jag läsa upp en enkel vers skriven av en rallare när Inlandsbanan byggdes. Där finns många verser, och jag kommer att läsa en av dem. Och se'n den andra dagen vi blevo skickade, och fjorton mil från staden vårt knog vi började, kulturens väg skall brytas i denna ödemark ,då kräves glada sinnen och även vilja stark. Vi hoppas att Sveriges riksdag har en vilja stark att

Fru talman! Frågan om Inlandsbanan har blivit ett s.k. långbänksärende. Det har blivit ett ärende där vissa politiker blivit påkomna med fingrarna i syltburken, dvs. de röstar för när de egentligen är emot Inlandsbanan och vice versa. Jag skall villigt erkänna att även jag har tvivlat på Inlandsbanans framtid. Propositionen från regeringen är dåligt skriven. När man läser den i en följd får man fram flera olika konstateranden om en och samma sak. Det gäller bl.a. vilket ansvar det blivande bolagets ägare, dvs. de 14 kommunerna, är villiga att ta. På ett ställe framgår det i propositionen att bolaget, dvs. kommunerna, skall ta det fulla ansvaret för bolagets framtid. Kommunerna skall alltså skjuta till eventuellt aktieägartillskott vid behov. Så uppfattar i alla fall jag detta. På ett annat ställe framgår det att kommunerna bara ansvarar med aktiekapitalet och inte skall skjuta till mera pengar om det skulle behövas. Sven-Gösta Signell nämnde också detta i sitt anförande. Vid dålig likviditet skall alltså staten, återigen, eventuellt bli ansvarig för banans fortlevnad. Jag vill med anledning av denna osäkerhet klarlägga att Ny demokrati inte anser att några mer pengar skall läggas på Inlandsbanan. De 135 miljoner kronor som bolaget nu får skall, och måste, räcka. ''Read my lips'' -- som Bush sade. Men ett sådant uttalande får man kanske äta upp. Vad är det då som gör att vi nydemokrater yrkar bifall till regeringens proposition, trots att det, enligt vår uppfattning, finns vissa brister i projektet? Jo, det är den nyspirande svenska entreprenörsandan. Jag har blivit imponerad av företrädare för bolaget och kommunerna som har besökt riksdagen för att marknadsföra deras järnväg mellan Mora och Gällivare. Efter att ha hört deras inlägg om Inlandsbanan finns det inte något annat alternativ för riksdagen än att ge folket längs banan en chans att med egna krafter skapa sig en framtid. Jag hoppas därför att flera norrländska socialdemokrater kommer att rösta för hemställan i betänkandet. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 3 och avslag på den socialdemokratiska reservationen. Jag yrkar också avslag på meningsyttringen från Vänsterpartiet.

Fru talman! Inlandsbanan är en resurs för inlandet och framtiden. Då seklet var ungt var Inlandsbanan symbol för en offensiv regional näringslivspolitik. Inlandet kolonialiserades för att ge en växande befolkning försörjning. Basråvarorna skog, vattenkraft och malm exploaterades och byggde upp mycket av dagens välstånd. De stolta planerna var att lyfta in inlandet i det moderna industrisamhället. Med dåtida teknik och resurser var projektet djärvt och beundransvärt. Med efterkrigstiden kommer problemen. Bilismen tar över alltmer från järnvägen. Strukturrationalisering och utflyttning tunnar ut trafikunderlaget. Vikande trafikunderlag ger dåligt engagemang för trafikens utveckling. Det i sin tur minskar underlaget ytterligare, och cirkeln blir därmed ond. Resultatet känner vi väl igen. Banan blir alltmer pittoresk men utsliten och olönsam i företagsekonomiska termer. Med 1970-talets trafikpolitik kommer hot om nedläggning. Ett tjugotal berörda kommuner sluter sig samman i gemensamt arbete för banans fortbestånd. Inlandsbanan i gång 1984. Projektet blir en stor framgång. Tågen fylls under sommarmånaderna. dag har den siffran växt till drygt 22 000 resenärer. Inlandets servicenäringar får genom satsningen varje sommar ett välbehövligt tillskott till sin omsättning. 1990-talet sägs bl.a.: ''att inlandsbanan mellan Mora och Gällivare har ett klart samhällsintresse och att man därför bör pröva hur trafiken kan utvecklas i former som främjar en ökad turisttrafik där exempelvis lokala och regionala intressenter samt turistorganisationer kan erbjudas trafikeringsrätten för persontrafiken''. Dessa i kammaren tidigt fattade beslut kan bara tolkas så att trafik även i fortsättningen skall bedrivas på hela banan, att en utveckling av turisttrafiken skall ges en hög prioritet och att ett marknadsanpassat huvudmannaskap skall eftersträvas. Detta litar naturligtvis inlandskommunerna på och bildar 1989. IEF har därefter på inlandskommunernas uppdrag på ett ansvarsfullt sätt fört kampen för banans fortlevnad när det gäller person och turisttrafiken. Trots detta faktum och tidigare vackra ord beslutar den dåvarande regeringen med kort varsel att person och turisttrafiken skall läggas ned den 10 Lovvärda försök har gjorts i denna kammare, främst från Center och Vänsterpartihåll, i kampen för banan och inlandet. Vi kristdemokrater, som tidigare inte varit representerade i Sverigs riksdag, har noga följt kampen och aktivt deltagit i arbetet ute i kommunerna och via IEF. Tyvärr har vi med all tydlighet märkt att inte alla partier här ännu förstått att inlandsbanan är en resurs för inlandet, med stor framtida potential. Fru talman! Framtiden handlar om möjligheter som existerar i nuet, och det är vår uppgift att med människor på markplanet konkretisera, förverkliga och stödja dessa möjligheter. Då först visar vi att vi verkligen tror på framtiden -- en framtid också för det svenska inlandet. ''Vi har fått nog av centralmaktens och monopolets maktspråk och ekonomiska beräkningar. Nu är tiden för den lilla skalan. Vi vill själva ta befäl över närområdets möjligheter''. Så skallar ropen från initiativrika bybor i det norrländska inlandet. Jag har själv som ordförande i Inlandsbanekommittén haft förmånen att lyssna på alla berörda parter i ärendet, och jag kan försäkra att vi kristdemokrater tror på den utvecklingskraft som finns hos människor ute i glesbygden. Vi har bestämt oss för vem vi skall lyssna på. Vi tvekar inte att stödja visionärerna och möjlighetstänkarna. Det är de som skall föra landet framåt. Riksdag och regering måste nu avsätta de resurser som krävs för att ge Inlandsbanan en ärlig chans att få pröva sina egna vingar. Idéerna är många och intressanta. Satsningen kan också ses som en insats för rättvis fördelning av samhällets resurser som kan skapa förutsättningar för utveckling av näringsliv och service i inlandet. Fru talman! Propositionen följer tyvärr inte helt de förslag och idéer som Inlandsbanekommittén presenterade. Kompromisser handlar ju om att ge och ta. I motion T6 har Erik Egervärn och jag påpekat några brister som borde korrigeras. Utskottet har beaktat några punkter men lämnat några utan åtgärd. Under rubriken 4.4 Banunderhåll och banupprustning på s. 11 och 12 i betänkandet anför utskottet att principen för överlåtelsen är att de medel som i dag är avdelade för Inlandsbanan också bör överföras till den nya huvudmannen. Utskottet anser även att den principen bör gälla de tre anslutande sidobanorna. Trots denna principiella inställning avstyrks vissa delar av motion T6. Utöver föreslagna 250 miljoner i investeringsmedel och 47 miljoner till banunderhåll utgår i dag ca 5 Dessa pengar måste naturligtvis utgå även till den nya huvudmannen. Det är ju inga nya pengar. De satsas där oavsett vem huvudmannen är. De tre anslutande sidobanorna som enligt propositionen och betänkandet skall disponeras av kommunerna kräver också resurser. Att medel inte har upptagits i aktuella planer för länstrafikanläggningarna beror helt enkelt på att man helst också överlämnar dessa frågor till den kommande huvudmannen, för att slippa ta ställning. I dag utgår ändå pengar för trafikledning på dessa bandelar. Enbart behovet av investering i bandelen Orsa--Furudal, där Dala Tåg i dag kör miljoner kronor. Den siffran har Banverket plockat fram så sent som för bara någon månad sedan.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

Fru talman! Jag är övertygad om att IBAB självfallet kommer att noggrant bevaka alla möjligheter att få in sidobanorna och att få LTA anslag de närmaste åren.

Fru talman! Enligt den svenska synen på urbefolkningar bör deras rättigheter ses i ett större sammanhang. Det gäller att verka för att de enskilda minoriteterna åtnjuter grundläggande demokratiska fri och rättigheter. De skall ha rätt till en egen kulturell identitet, ett eget kulturliv, en egen religion och ett eget språk. Sverige har anslutit sig till FN:s rasdiskrimineringskonvention från 1965. Den medger bl.a. en positiv särbehandling i syfte att skydda särskilt utsatta grupper. Sedan 1982 pågår inom ramen för FN:s arbetsgrupp för urbefolkningar ett arbete med att utforma en deklaration om urbefolkningar. Arbetet sorterar under FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Sverige deltar aktivt i det arbetet. Utskottet vill betona vikten av att urbefolkningars situation uppmärksammas, att deras rättigheter skyddas och att vederbörliga sociala och ekologiska hänsyn tas till urbefolkningar i den samhälleliga planeringen och utvecklingen. Detta, fru talman, var en innanläsning från utrikesutskottets betänkande om mänskliga rättigheter, 1991/92:UU2. Årets behandling av frågor som rör de mänskliga rättigheterna har ju skjutits upp till nästa år. Detta var alltså det senaste som riksdagen uttalat när det gäller urbefolkningar. Vi tillstyrker inrättandet av ett Sameting. Det kan ses som ett frö ur vilket ett samiskt självstyre i bästa fall så småningom kan växa fram. År 1993 har utropats som urbefolkningarnas år. En ESK-session med Sverige som ordförandeland avslutas här i Stockholm i dag. En ombudsman för etniska minoriteter har utsetts. Jag hade förmånen att få träffa honom i går. Sverige har alltså ett gott rykte som en engagerad medlem i världssamfundet. Vi har en tradition av internationellt engagemang. Detta faktum, fru talman, innebär i det här sammanhanget att vi nog får akta oss för att inte framstå som om vi har ett söndagsansikte utåt, samtidigt som vi kan kritiseras för att inte leva upp till våra ideal inom vårt eget lands gränser. Vänsterpartiets meningsyttring i det här betänkandet tar upp frågan om en språklag och om ett tillägg i regeringsformen om samernas rättsliga ställning. Vår motion besvaras med att Sametinget skall ges ett ansvar för att leda det samiska språkarbetet. Naturligtvis skall Sametinget ges den uppgiften, men Sametinget skulle lättare kunna sköta den uppgiften om det hade en språklag att arbeta utifrån. Hur en språklag sedan skall utformas finns inte med vare sig i propositionen eller betänkandet. I dag har våra invandrare större rättigheter än vad vuxna samer som fråntagits sitt språk har. De har t.ex. större rättigheter att få läsa sitt språk på betald arbetstid. Jag tycker inte att det är någon ursäkt att det i Sverige finns färre som talar samiska i det samiska kärnområdet än det finns i Norge och Finland. Finland har länge haft en språklag. Norge har fler samer kvar i Sapmi. Vi har helt enkelt varit effektivare med att utrota språket och att sprida samerna ut över landet. Vi har varit effektivare som kolonisatörer. Vårt motionsyrkande gäller ett tillägg i regeringsformen 1 > ekap. 2 §. Där står nu att etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att behålla och utveckla ett eget kulturoch samfundsliv bör främjas. Tillägget skulle kunna vara att samerna härvid i egenskap av urbefolkning intar en särskild ställning. Men det kunde inte utskottet tänka sig. Utskottsmajoriteten svarar att samerna redan ges ett grundlagsskydd som etnisk minoritet och att samernas ställning i egenskap av ursprungsfolk har markerats genom uttalanden i två olika betänkanden från riksdagsmötet 1976/77. Vi anser att samerna är mer än en etnisk minoritet. Vi har många minoriteter i vårt land, t.ex. turkar och iranier. Men andra etniska grupper i Sverige har i regel ett hemland någonstans, varifrån de kan få språkliga och kulturella impulser. Samerna är Sveriges ursprungsfolk. Vi anser att det också skall skrivas in i grundlagen. Skillnaden mellan grundlagen och vad som föreslås i riksdagens betänkande är att grundlagsändringar bara kan ske genom två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Vad som föreslås i riksdagens betänkande kan röstas bort med enkel majoritet i kammaren. Det har därmed inte samma dignitet. Samma betänkligheter har tydligen utskottet när det gäller vårt motionsyrkande om en samelag. Där svarar utskottet att den här lagen handlar om Sametinget och därför skall heta sametingslag. Den inledning som vi föreslog efter rekommendation från Samerättsutredningen handlar om samma sak, nämligen att det skrivs in att samerna är en urbefolkning i Sverige med ett eget språk, en egen kultur och egna näringar. Det bör också finnas en hänvisning till i vilka lagar och förordningar man kan hitta andra bestämmelser rörande samerna. Fru talman! I dag har vi besök här i riksdagen av fredspristagaren Rigoberta Menchú. Hon är taleskvinna för världens ursprungsbefolkningar, inkl. samerna. För några veckor sedan hade vi möjlighet att se och höra henne i ett svenskt TV program. Hon sade då fritt översatt att kampen nu inte gäller mat och överlevnad, utan rätten till en egen historia, äganderätten till marken och rätten till en egen kultur. Det gäller helt enkelt rätten att vara annorlunda. Den rätten hotas inte bara av rasister och extremister, utan också av hedervärda anpassningsidéer i Sverige och andra länder. ILO-konventionen, vilken Sverige nu inte anser sig kunna ratificera, är ett viktigt instrument för Rigoberta Menchú och andra i deras arbete för etniska minoriteter och ursprungsfolk i hela världen. Den är naturligtvis också ett viktigt instrument för Sveriges strävanden internationellt för frågor om mänskliga rättigheter. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring till detta betänkande.

Fru talman! I Norge och i Finland finns det språklagar. I Finland har den funnits länge. Det finns ingenting som säger att den språklag som Sverige inför skall vara utformad på exakt samma sätt som de som finns i Norge och Finland. Det kan också påpekas att den nya europeiska språkkonventionen har kunnat ratificeras av Danmark, Norge och Finland just därför att de har en språklag. Jag tycker inte att jag riktigt fick det svar som jag ville ha, utan endast ett påpekande om att det finns si eller så många procent samer i vissa områden. Den grundlagsändring vi föreslår i vår särmening handlar inte om kollektiva rättigheter. Den handlar om att i regeringsformen skriva in att samerna i egenskap av ursprungsfolk har en särställning.

Fru talman! Genom införandet av en sametingslag görs ett stort framsteg i utvecklandet av den samiska befolkningens rättigheter i vårt land. Genom att det föreslagna Sametinget, vars ledamöter utses genom val bland den samiska befolkningen, får status av en särskild statligt myndighet, skapas förutsättningar för att den samiska befolkningen mer auktoritativt och effektivt kan hävda och utöva sina rättigheter och intressen. personer, varav 2 000 i sameby, 8 000 utanför sameby i norr och 7 000 utanför sameby i resten av landet. Någon verklig folkräkning finns inte, men borde under de nya betingelser som den nya lagstiftningen skapar kunna genomföras. Samerna är sålunda totalt sett en så liten folkgrupp att den med tiden kan riskera att utplånas. Det behövs därför att särskilt verksamma åtgärder vidtas för att stödja den samiska befolkningen i deras strävanden efter bättre levnadsförhållanden och för att vidmakthålla och utveckla en levande kultur. Samerna har själva skapat olika organisationer för att bevaka sina intressen. Genom Sametinget, och dess status som statlig myndighet med överblick över de olika samiska frågorna, skapas ett mer kraftfullt instrument. En förutsättning för att förväntningarna skall uppfyllas är att samerna själva aktivt engagerar sig i Sametingets verksamhet. Här kommer också att finnas goda möjligheter att på ett auktoritativt sätt framlägga den samiska befolkningens synpunkter, förslag och krav. Den lösning som valts i lagförslaget är okonventionell och unik, men förhoppningsvis avpassad till samernas behov och intressen. Förslaget bygger på grunduppfattningen att samerna är en etnisk minoritet som i egenskap av ursprungsbefolkning i ett eget land intar en särskild ställning i förhållande till andra minoriteter i landet. Samtidigt bör betonas att målet för samhällets insatser för den samiska minoriteten också är vad som slagits fast för vår minoritetspolitik i allmänhet -- jämlikhet, valfrihet och samverkan. Själva tinget skall i sin helhet utses av tingets ledamöter. Församlingen utser en styrelse för den löpande förvaltningen. Regeringen förordnar ordförande bland de valda ledamöterna i tinget, men efter förslag från tinget. Jag utgår ifrån att regeringen som regel kommer att följa tingets förslag. Skulle denna ordning mot förmodan inte fungera väl, utgår jag ifrån att tinget framlägger förslag till förändring. Det vore intressant att höra utbildningsministerns kommentarer till detta. Det har delvis varit en omstridd fråga. I utskottsbehandlingen har eftersträvats att uppnå bredast möjliga enighet om lagförslaget. Jag anser att detta i sig är ett värde för att säkra inte bara en allmänt positiv inställning till den samiska befolkningen, utan även för att skapa stabilitet och kontinuitet i samhällets hållning till samerna. Det ligger i sakens natur att det i utskottsutlåtandet därför har gjorts en del kompromisser. På några punkter finns det särskilda yttranden. Ingela Mårtensson säger att det varit lämpligt att avvakta Sametingets inrättande för att därefter ge tinget möjlighet till yttrande. Hon förutsätter även att Sametinget i framtiden får ställning av remissmyndighet. Jag är inte främmande för att Sametinget kunde ha hörts innan beslut i ärendet fattades. Detta fick emellertid vägas mot intresset av att lagen så snart som möjligt träder i kraft och att Sametinget kan motta det anslag som förutskickats i propositionen. Det är självklart att Sametinget inte bara skall vara en remissinstans, utan även på eget initiativ framlägga förslag. Jag hoppas att Sametinget skall bli aktivt i dessa avseenden. Berith Eriksson, i likhet med Bengt Hurtig, önskar en särskild samisk språklagstiftning, som även innefattar rätten för vuxna att -- som man uttrycker det -- återerövra sitt språk. Utskottet utgår från att regeringen följer utvecklingen inom detta område när det gäller det samiska språket och beaktar behovet av de lagstiftningsåtgärder som kan föreligga. Det vore även intressant att på den här punkten höra utbildningsministerns synpunkter på det som utskottet anfört. Det samiska språket är en viktig del av den samiska kulturen. Språket ger uttryck åt folkets levnadsbetingelser, värderingar, synsätt och traditioner. Det samiska språket är en del av Sveriges kulturarv, och det är därför en nationell angelägenhet att det ges möjlighet att utvecklas. På grund härav är det viktigt att Sametinget utöver resurser som tinget kommer att förfoga över, bl.a. när det gäller kultur, tilldelas ytterligare medel för att på sätt som Sametinget bestämmer stödja det samiska språket. Utbildningsministern har, som jag tidigare nämnt, lovat att återkomma med förslag i 1994 års budgetproposition, men redan nu är ett anslag i storleksordningen 2 miljoner kronor per år angivet -- i detta års penningvärde. Det är naturligtvis av intresse att höra utbildningsministerns synpunkter, inte bara hur han ser på det här för ett år framåt, utan även framdeles. Jag skulle kunna föreställa mig att behoven kommer att kunna bli betydligt större. Jag vill också nämna de möjligheter som redan nu finns i fråga om undervisning i samiska som hemspråk inom allmänna skolväsendet. Genom de medel som ställs till förfogande har Sametinget vissa möjligheter att framställa undervisningsmaterial. Berith Eriksson hänvisar till Norge och Finland, där särskild språklagstiftning finns. I propositionen och i utskottsbetänkandet framhölls också olikheter som skäl för att nu välja en annan lösning. Jag anser emellertid att det finns goda skäl såväl för regering och riksdag som för Sameting att kunna återkomma, inte minst i vad gäller vilken betydelse en harmonisering mellan de nordiska länderna kan ha i språkfrågan. Jag skulle vilja att utbildningsministern också på den här punkten säger sin mening. Berith Eriksson vill, i likhet med Bengt Hurtig, att samernas särskilda ställning som ursprungsfolk redan nu markeras, inte bara genom grundlagsskydd för samerna som minoritet och genom uttalanden i riksdagen om samernas särställning i egenskap av ursprunglig befolkning, utan genom ett tillägg i regeringsformen, vilket uteslutande skulle avse samerna. Utskottet anser inte att det nu finns skäl att ytterligare markera samernas särskilda ställning. Den skrivning utskottet valt kan vara skäl för nya överväganden vid senare tidpunkt. Det gäller här att följa utvecklingen i andra länder om vad som sker på konventionsområdet när det gäller ursprungsbefolkningarnas ställning. Av intresse är givetvis att ta del av Sametingets synpunkter och eventuella förslag. Det finns inga delade meningar i utskottet när det gäller ILO konventionen, men jag vill starkt framhålla betydelsen av att söka undanröja de hinder som föreligger. Jag utgår från att utbildningsminister Per Unckel har tagit del av de skrivningar som utskottet har gjort om ILO-konventionen.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

Fru talman! Flera ledamöter har här i dag nämnt Rigoberta Menchú, som just nu befinner sig i vår riksdag. Jag har precis kommit från en träff som vi riksdagsledamöter har haft med henne. Rigoberta Menchú har ju fått Nobels fredspris för att hon har verkat för fred, mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkningar. Vid den här träffen sade hon också att hon med kraft kommer att fortsätta verka för ursprungsbefolkningars rättigheter och hade gärna här i parlamentet framfört en hälsning. Vi har ju inte den tingens ordning här, så det skulle vara möjligt. Det skulle annars ha varit lämpligt, när vi nu skall behandla betänkandet om samernas rättigheter. Jag vill gärna på det här viset ändå framföra Rigoberta Menchús hälsning. Sverige har i olika sammanhang verkat för ursprungsbefolkningarnas rättigheter. Det är därför angeläget att vi också ser till vår egen ursprungsbefolkning samerna, så att de får sina rättigheter tillgodosedda. Ett viktigt internationellt dokument i det här fallet är ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. Propositionen föreslog att riksdagen helt enkelt skulle slå fast att Sverige inte bör tillträda den konventionen. Den enda motivering som gavs var att man hänvisade till artikel 14 om äganderätten och att det med svenska rättsförhållanden uppenbart inte är förenligt med den bestämmelsen. Det handlar om ''Rights of ownership and possession of the people's concern over lands and which they traditionally occupy shall be recognized.'' Enligt statsrådets mening kan det med den här bestämmelsen inte bli aktuellt för Sverige att tillträda konventionen. Det gjorde att jag motionerade i den här frågan, därför att jag tycker att Sverige bör undanröja de hinder som finns för att kunna ratificera konventionen. Jag är glad att konstitutionsutskottet inte på samma sätt avfärdar den möjligheten. Jag inser svårigheterna med artikel 14, men det finns så många andra krav i konventionen som Sverige kan ställa upp på. Det är väldigt viktigt att vi också gör det, inte bara när det gäller ursprungsbefolkningar i Sverige, utan runt om i världen. Konventionen i sig är nämligen ett förstärkande av ursprungsbefolkningars rättigheter. Norge har, som fler här har antytt, ratificerat konventionen. I det sammanhanget har man gjort en s.k. enkel tolkningsförklaring på så sätt att man tolkar äganderätt som brukningsrätt. Norge skall lämna in en rapport till ILO, därefter blir det ILO:s sak att bedöma hur konventionens krav har tillämpats. Om ILO anser att Norges tillämpning är acceptabel finns det inga skäl för Sverige att inte kunna underteckna konventionen. Det är min personliga uppfattning. Jag är därför nöjd med det sätt som konstitutionsutskottet har hanterat frågan. Det vore fint om Sverige nästa år, som är ursprungsbefolkningarnas år, skulle kunna ratificera konventionen. Det får vi emellertid se, efter att ha tagit del av ILO:s bedömning. Konstitutionsutskottet har också haft att ta ställning till inrättandet av ett Sameting. Jag tycker att det är bra att beslut nu fattas. Det finns många som kritiserar uppläggningen av Sameting. Man menar att tinget inte får tillräckligt mycket att säga till om. Det är emellertid viktigt att ett ting inrättas. Skulle det sedan visa sig att tinget inte får tillräckligt mycket att säga till om eller att man vill justera uppläggningen, skall den möjligheten finnas. Jag undrar t.ex. hur det blir med tillsättandet av ordförande för tinget. Det står i det framlagda förslaget att det är regeringen som formellt tillsätter ordförande efter förslag från tinget. Jag utgår från att man då följer det förslag som kommer från tinget, så att det inte blir regeringen som reellt beslutar vem som skall vara ordförande. Annars får ordningen ändras. Vi får se hur det blir i praktiken, om det bara är en formell historia, utifrån att det skall vara en myndighet. Det handlar också om hur tinget får möjligheter att yttra sig om olika frågor som rör samernas område. Jag utgår från att det blir obligatoriskt att sådana förslag som direkt berör samerna skickas på remiss, dvs. helt enkelt ett remisstvång. Därför tycker jag också att det skulle ha varit på sin plats att de förslag som framför allt bostadsutskottet har haft att ta ställning till hade skickats över till tinget för hörande, och sedan kunde vi ha fattat beslut i riksdagen. Det hade varit en lämplig ordning. Detta har jag fört fram i ett särskilt yttrande.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

Fru talman! Om riksdagen om en stund fattar det beslut som anges i regeringens proposition och konstitutionsutskottets betänkande, tar vi ett viktigt steg i riktning mot erkännande av samernas rimliga rättigheter. Det särskilda Sametinget blir en symbol, men också ett instrument för utövandet av samernas rätt. Egentligen är det, fru talman, rätt förunderligt att det skall ta så här lång tid att tillerkänna samerna möjligheten att inom vårt lands lagar och parlamentariska system utöva sina egna rättigheter och råda över egna angelägenheter. När samefrågorna i sin någorlunda helhet var föremål för riksdagens diskussion förra gången saknades detta viktiga element -- samernas rättigheter och Sametinget -- i dåvarande regeringens förslag. Det år som nu har gått sedan riksdagen då avvisade regeringsförslaget och sände det tillbaka för komplettering och fullständigande har utnyttjats för att nu förse samefrågorna med deras riktiga och rättmätiga legala ram. Inte minst viktigt är det, fru talman, att det vi nu gör innebär att samverkan mellan samer i olika delar av Norden underlättas. Inte minst samerna själva understryker gång på gång det nödvändiga i att se samerna, visserligen som en del av resp. land, men också som en befolkning som skär tvärs igenom fyra länder i vår del av världen. Sedan tidigare finns i Finland och Norge sameting av ungefärligen det slag och den struktur som vi nu föreslår skall inrättas också i Sverige. Vi har också i ett annat hänseende försökt vara nordiska, nämligen när vi har övervägt hur Sametingets arbetsvillkor och uppgifter skall formuleras. Tingets uppgifter och ansvar kommer, enligt det förslag som riksdagen nu diskuterar, att utvecklas gradvis och på basis av de erfarenheter som vinnes när tinget väl har inlett sitt arbete. Om jag vågar utgå från att riksdagen om en stund kommer att fatta det beslut som anges i proposition och utskottsbetänkande, vänds vårt intresse i betydande utsträckning mot nästa fas -- viktig som den är -- i arbetet på att förstärka de samiska rättigheterna, nämligen upprättande av röstlängd, val och Sametingets första möte i höst. Som Inger René påpekade tidigare i riksdagsdebatten, är det kort om tid för att nu anmäla sig till röstlängden för att vara delaktig i det första valtillfället. Jag kan inte nog understryka betydelsen av att många samer tar den möjligheten, så att representativiteten i det sameting som i höst kommer att samlas blir vad samerna själva har rätt att begära. Låt mig också understryka hur viktigt det är att Sametinget, när det väl träffas, får en god start och att alla samer, oavsett intressen, bakgrund och särskilda idéer och åsikter, känner sig stimulerade av det arbete tinget utför och känner samhörighet med Sametingets överläggningar och dess beslut. Sametinget skall representera alla Sveriges samer, oavsett dessas bakgrund och åsikter i övrigt. Får jag, fru talman, med den inledningen i all korthet beröra några av de frågor som Hans Göran Franck och Ingela Mårtensson har ställt till mig, direkt eller indirekt. Den första frågan från Hans Göran Frank, och delvis en fråga från Ingela Mårtensson, handlade om hur regeringen ser på det som Sametinget kommer att föreslå och besluta, i den mån regeringen över huvud taget behöver vara inblandad i nästa steg i beslutet. Min utgångspunkt är att Sametinget, inom de ramar som detta har att verka, skall fatta egna beslut. I den mån regeringen måste konfirmera, av konstitutionella skäl, utgår jag från att i varje fall den regering jag representerar kommer att följa vad tinget beslutar. I ett särskilt hänseende kan jag lugna Ingela Mårtensson distinkt, nämligen i fråga om val av ordförande för Sametinget. Det är inte möjligt, av konstitutionella skäl, att överlåta en sådan rätt till någon annan, ty då måste regeringen fatta beslutet. Precis på samma sätt som jag i min övriga kapacitet som utbildningsminister inte kan tänka mig att i det nya högskolesystemet ompröva ett val av rektor i en högskola, kan jag inte heller tänka mig att säga att jag bättre än samerna själva kan bedöma vilken ordförande som skall leda tingets överläggningar. Franck helt rätt i att det säkerligen vad det lider kommer att krävas större insatser än vad man har möjlighet att göra i en tid när budgetunderskottet dess värre är bekymmersamt stort. Får jag därtill lägga en upplysning som är av intresse redan på kortare sikt än tillkvicknandet av den svenska ekonomin, nämligen att Sverige vid ett antagande av EES-avtalet faktiskt har möjlighet att utnyttja EG-resurser för tillvaratagande och stärkande av minoritetsspråk. Om EES-avtalet kan antas av alla berörda stater, säg vid nästa halvårsskifte, öppnas här en ny möjlighet att vårda det samiska språket och utveckla dess identitet. I fråga om språklagen har regeringen, som har framgått av diskussionen, valt att inte föreslå riksdagen att fatta beslut om detaljerade språkliga bestämmelser för några i lagförslaget utpekade kommuner. Det kändes som en egendomlig ordning att regeringen skulle fatta beslut om i vilka kommuner som samerna skulle ha vissa särpräglade språkliga rättigheter. Vi valde därför att låta tinget självt få avgöra denna fråga, i enlighet med den princip som Ingela Mårtensson tidigare anförde från talarstolen och genom att ge tinget de ekonomiska resurser som skulle vara knutna till främjandet av det samiska språket. Jag vill gärna för egen del säga, att jag utesluter naturligtvis inte att Sametinget, efter sina debatter, återkommer till riksdagen med nya eller annorlunda förslag i fråga om hur den språkliga identiteten och den språkliga utvecklingen bäst skall främjas. I så fall får riksdagen i den situationen ta ställning till förslagen såsom de då ligger och pröva huruvida detta är en bättre ordning, påbjuden av Sametinget självt, än att Sametinget helt och hållet sörjer för ansvaret för utvecklingen av det samiska språket. Svaret är alltså att jag tycker att varken regeringen eller riksdagen har anledning att i denna fråga fatta något slutgiltigt och för all framtid gällande beslut. Man bör i stället vara öppen för den prövning som kan bli aktuell efter det att tinget har inlett sitt arbete. I fråga om ILO-konventionen har flera tidigare inlägg i debatten visat vilken komplikation utformningen av 14 § kommit att utgöra. Som flera talare har understrukit är det förhållandet mellan äganderätt och bruksrätt som konstituerat omöjligheten för Sverige att tillträda konventionen. Jag har för egen del sagt att jag gärna tar de initiativ som är möjliga för att skapa nya förutsättningar för en konvention som kan få en bredare uppslutning än de få länder som ansett sig kunna tillträda konventionen i dess nuvarande utformning. Sverige under konventionsarbetet förslaget att införa begreppet ''bruksrätt'' i konventionstexten. Problemet i dag är att definiera äganderätt som bruksrätt, vilket inom parentes sagt är en rätt hårresande laglig utvidgning av begreppet -- just begreppet bruksrätt avvisades uttryckligen under konventionsarbetet. Man kan nog inte, sedan man fått ett förslag om definition avvisat, utan ingående internationella överläggningar hävda att det som konventionen innebär i realiteten är det som uttryckligen avvisades. För min del skall jag utöver detta gärna tillägga att om det skulle visa sig att konventionsinnehållet de facto förändras så att det kommer att överensstämma med vad Sverige krävde när konventionen utarbetades blir situationen självfallet en helt annan än i dag. I dag är emellertid konventionen juridiskt entydig, och därför är det inte möjligt för Sverige att tillträda den. Fru talman! Detta var mina svar på åtminstone lejonparten av de frågor som ställts till mig. Får jag sluta mitt anförande med att säga att jag tycker att det är en betydande vinst som hela det svenska samhället gör med det beslut som riksdagen om en stund kan förväntas fatta. Vi får en representation för ett minoritetsfolk i vårt eget land, en representation som detta minoritetsfolk borde ha fått för mycket länge sedan.
Fru talman! Jag tycker att det är skönt att utbildningsministern så starkt har understrukit vikten av att den samiska befolkningen får en förstärkt ställning. Jag fäster mig vid vad utbildningsministern sade om valet av ordförande. Det var välgörande att få det klara beskedet. Jag utgår från att varje regering i vårt land kommer att inta samma hållning i denna fråga. Därmed har en av de kontroversiella frågorna fått ett positivt svar här i kammaren. Utbildningsministern går in på språkfrågan, och jag tycker att han även på den punkten visar en värdefull öppenhet. Utskottet har framhållit att det här finns olikheter mellan de nordiska länderna. Å andra sidan finns det ett starkt intresse av samverkan mellan de nordiska länderna, något som utbildningsministern också talade om. På grund av de likartade förhållanden som råder är det av stor betydelse att man så långt det är möjligt med hänsyn till de speciella förhållandena i varje land kan uppnå en harmonisering. I det avseendet kan det även för svensk del komma i fråga att pröva om lagstiftningsåtgärder kan vara påkallade. På den punkten kunde det vara motiverat att utbildningsministern sade någonting mera. När det gäller ILO-konventionen tycker jag att det kanske är en brist att propositionen innehåller så litet av diskussion. Man borde ha tagit itu med den frågan på ett annat sätt redan under propositionsskrivningen. Nu har vi fått en viss tempoförlust i den frågan. Nu sade utbildningsministern att han gärna vill verka i den riktning som utskottet har uttalat sig för. Jag tycker också att det finns anledning för regeringen att inte bara avvakta vad som kan hända på området utan även ta egna initiativ. Som utbildningsministern sagt gäller det ett ganska litet antal länder, och förutsättningarna borde därför vara goda.
Fru talman! Jag skall gärna medverka till att det tas initiativ för att få en annan tingens ordning till stånd. Innehållet i det initiativ som i så fall borde tas är ju att efterhöra huruvida inte andra länder som tidigare inte accepterade det svenska förslaget vid konventionsskrivningen nu -- i ljuset av att så få var beredda att sluta upp kring den konventionstext som man slutligen kom fram till -- borde överväga sina tidigare positioner.

Inte minst mot bakgrund av de knappa ekonomiska resurser som vi disponerar för språkhanteringen under de närmaste åren anser jag att detta är en bättre ordning än att ge bara vissa samer tillgång till den språkliga service som den tidigare föreslagna språklagen skulle säkerställa.
ru talman! Det är riktigt som utbildningsministern säger att det bästa vore om det blev en justering av själva konventionen. Den omständigheten att bara fyra länder har anslutit sig till konventionen borde vara ett memento för att man skulle kunna tänka sig en viss justering av konventionen. Men om det nu inte blir en justering av konventionen blir frågan hur man kommer att tillämpa konventionen i nuvarande lydelse. Som utskottet framhållit blir då det som händer med Norge av stort intresse. Det är mycket viktigt att man bevakar båda dessa frågor och att man från svensk sida har en beredskap för att snabbt kunna ansluta sig till ILO konventionen, som är ett mycket viktigt internationellt instrument. I språkfrågan har utskottet tagit ställning, och jag har redogjort för utskottets ståndpunkt. De erfarenheter som kan vinnas under den närmaste tiden blir naturligtvis av stor betydelse. Inte minst på grund av synpunkter som framförts från samehåll är det av betydelse att vi håller dörrarna öppna för en lagstiftning. Det är ju inte så att en lag i sig är något radikalt medel för att lösa dessa problem, men den kan vara ett viktigt medel för att förbättra situationen. Det avgörande är -- det vill jag understryka på nytt -- de insatser i form av anslag och stöd på annat sätt som ges till denna språkutbildning.
Fru talman! Utbildningsministern började med att säga att Sametinget var ett steg på vägen i riktning mot ett erkännande av samernas rättigheter. Då kan man ju bara beklaga att det i nästa betänkande som vi skall behandla är steg tillbaka i långa stycken. Sedan uttryckte utbildningsministern vad många av oss känner, nämligen att det är egendomligt att det skall behöva ta så lång tid. Om vi går tillbaka i historien, ser vi t.ex. inrättandet av lappmarksgränsen som skulle skydda jakt och fiske, inrättandet av odlingsgränsen, som skulle hejda kolonisationen, 1970-talets rennäringslag, som började en utfasning av samesamhället -- en utfasning som fortfarande pågår. Även om Samerättsutredningen led av motsättningar, både ideologiska och personliga, även om regeringen inte visade någon större entusiasm för frågorna och även om samerna var skeptiska, så var det ett enat förslag som Samerättsutredningen lade fram. Där fanns språklag, samelag och förslag om grundlagsändring. Med hänsyn till den historiska erfarenhet som vi alla har av utvecklingen, anser jag naturligtvis att det bör införas en ändring i grundlagen i enlighet med det förslag som Samerättsutredningen lade fram.
Fru talman! Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över det svar som vi fick av utbildningsministern när det gäller tillsättande av ordförande och även när det gäller möjligheterna för Sametinget att verka. Och jag hoppas att det verkligen blir goda möjligheter för samerna att påverka i frågor som direkt rör deras förhållanden. Men jag vill också beröra ILO-konventionen. Om det nu skulle bli så att Norges tolkning av ILO konventionen accepteras, kan jag inte se att det skall vara något problem för Sverige att också göra en enkel tolkningsförklaring. Man kan ju inte avge någon reservation mot delar i konventionen, men man kan alltså göra en enkel tolkningsförklaring, och det är vad Norge har gjort. Om man nu kommer fram till att Norge tillämpar konventionen på ett riktigt sätt, kan man kanske tala om justering eller en litet annorlunda tolkning av konventionen än vad som gjordes under den diskussion som föregick konventionens inrättande. När det gäller påpekandet att det är så få som har ratificerat konventionen, vill jag säga att den inte har funnits så särskilt länge. Och det har ju tillkommit några länder. Man kan tänka sig att det tar litet tid innan det blir tillräckligt många länder som kan ratificera. Men om Norges tolkning inte håller, då tycker jag också att man bör se över möjligheterna att justera konventionen så att det helt enkelt blir fler länder som kan ratificera den.
Fru talman! Jag skall inte ge mig djupt in i konventions och lagtolkning. Men jag tror inte att jag gör mig skyldig till en alltför slarvig tolkning av den norska ståndpunkten om jag säger att den i varje fall ligger på gränsen till vad man kan inrymma i begreppet äganderätt, i synnerhet som just den tolkning som Norge har gjort av konventionen avvisades när den framfördes som ett formellt svenskt förslag vid konventionsarbetet. Självfallet skall jag emellertid göra som utskottet har skrivit, nämligen noga följa de erfarenheter som Norge gör i relationerna med ILO. Men låt mig gärna tillägga som en högst personlig men djupt känd uppfattning, att jag inte tycker om glidande tolkningar av internationella konventioner. Något av det viktigaste vi har i juridiken och i konventionsarbete är ju att ja är ja och nej är nej. Det blir än viktigare när vi rör oss i relationer med andra länder med olika kulturell bakgrund, olika erfarenheter och olika lagstiftningsverk där hemma att ta hänsyn till. Då skall lagstiftningen vara klar och entydig, så att medborgarna i resp. länder vet vad de har att rätta sig efter. Det är av det skälet som jag faller tillbaka på min ursprungliga inställning, nämligen att det vore välmotiverat för ILO att i ljuset av vad som hänt konventionen sedan den skrevs reflektera över om den faktiskt representerade den minsta gemensamma nämnare mellan de fördragsslutande parterna som inte minst samerna har anledning att räkna med. Får jag därtill, fru talman, säga något om tidsordning, fördröjningar och accepterande av den s.k. Samerättsutredningen. När den här regeringen började sitt arbete med den s.k. samlade sameproposition som riksdagen vid förra behandlingstillfället krävde efter att ha avvisat det socialdemokratiska förslaget till halv samepolitik, så bestämde vi oss för att den viktigaste utgångspunkten -- och jag vill därvidlag anknyta till Ingela Mårtenssons sätt att hantera denna frågeställning -- är Sametinget. Det är där det börjar. Det är Sametinget som under resans gång -- den resa som nu anträds -- skall lämna synpunkter och vara samernas verkligt representativa organ i relation till samerna själva men också i relation till regering och riksdag. Att vi inte accepterade alla förslag som samerättsutredningen hade nått enighet om må vara en regerings och en riksdags rättighet. Men i ansatsen att börja med Sametinget och därmed ge samerna en riktig representation ligger ju erkännandet att detta inte är slutet utan bara början på ett nytt förhållande mellan Sverige i dess helhet och dess samiska befolkning.

Fru talman! Vi behandlar nu betänkandet BoU8 Betänkandet behandlar en rad kontroversiella frågor, där minoritetsgrupper har sina speciella problemställningar. Samernas ursprungliga rättsförhållanden behandlas i betänkandet och vissa frågetecken finns alltjämt, sett från vår horisont. Frågan huruvida det finns särskilda skäl att föreslå en grundlagsregel som reglerar skyddet för samernas rätt till mark och vatten i förhållande till det allmänna, är en lång och historierik följetong. Regeringsförslaget möjliggör att upplåtelse av jakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och renbetesfjällen utökas. Protesterna från samerna har inte uteblivit. Många samer menar att regeringsförslaget är en ren och skär utmaning från statsmakternas sida. Kolonialvälde och nybyggaranda är uttryck som har använts i den politiska debatten. Visst kan det ligga nära till hands att i stridens hetta göra liknande uttalanden, även om de flesta anser att det är att ta till överord i sammanhanget. Från socialdemokratiskt håll har vi i stora delar accepterat det framlagda regeringsförslaget, även om vi på ett par punkter är oense med majoriteten om propositionsförslaget. Först och främst vill jag peka på faran av den privatisering av Domänverket och den utförsäljning av statens markinnehav som regeringsskiftet innebar. Vi bör ha råd med att moder Svea för all framtid äger och förvaltar stora delar av landets unika fjällskogar och fjällarealer. Det är just de markerna vi talar om i betänkandet. Tyvärr nödgas vi konstatera att regeringsskiftet innebar en radikal kursändring. Det är mer eller mindre fritt fram för staten att försälja våra gemensamma värdefulla land och strövområden, som ju berör bl.a. fjälltrakterna. På grund av rådande lågkonjunktur har vi ännu inte sett konsekvenserna och vidden av realisationsförfarandet när det gäller statens värdefulla ägodelar. Vi har från vår sida protesterat mot den borgerliga majoritetens förslag. Ni är på god väg att sälja ut de av tidigare generationer sparade och oexploaterade områden som är de sista av Europas orörda områden, och som borde sparas till kommande generationers båtnad. Det moratorium vi mellan regering och opposition stannat för, dvs. att vi under en viss övergångstid bör behålla status quo och att man tills vidare avstår från försäljning av markinnehav, bör rimligen ge alla partiföreträdare tid att sig noga betänka. Förhoppningsvis kan denna tidsfrist, denna nådatid, ge oss alla insikt om värdet av att i samhällets regi behålla våra gemensamma naturtillgångar. Jag förutsätter att vederbörande statsråd sänder de rätta signalerna till berörda myndigheter, Domänmark AB och andra, och att överenskommelsen mellan regering och opposition följs i alla väsentliga delar. Bostadsutskottet var i somras på en resa i Syd och Mellaneuropa. I samtliga länder vi besökte var man förvånad, för att inte säga uppbragt, över den nya inställningen att Europas sista orörda vildmark helt frankt kan säljas ut. Lägg prestigen åt sidan, och lyssna till och lär av vad andra tycker och tänker! Låt oss i ökad omfattning ge andra länders medborgare en chans att komma och se det unika i vårt land och skapa goodwill för turism och annat inför vårt inträde i Europa. Jag har inledningsvis, innan jag går in på betänkandet, velat markera vår principiella hållning till den borgerliga majoritetens inställning i denna fråga. Vi har från vår sida ett antal reservationer, där vi deklarerar vår principiella inställning till samerna och deras framtida öden och äventyr i en föränderlig värld. Det är och förblir en mycket svår avvägning som vi stannat för, och i mångt och mycket har vi sökt att finna kompromisser mellan de olika befolkningsgrupperna. Vi har ändå tyckt oss hamna relativt hyggligt i den slutliga avvägningen mellan skilda ståndpunkter. Det finns kanske ingen vinnare och ingen förlorare i denna fejd kring den av generationer så hett eftertraktade rätten till marker och fjällområden. Vi har i utskottet mött samernas syn på förslaget. Vi har mött jägarnas och nybyggarnas syn på förslaget. Förslaget är också noggrant berett, efter åtskilliga års utredande. Efter åtta års utredningsarbete står vi inför en proposition och ett lagförslag i denna långvariga och komplicerade fråga. Många påtryckargrupper har gjort ett sista desperat försök att förmå oss och andra partier att ytterligare skjuta frågan framför oss. Många menar att Sametinget borde ha getts möjlighet att bereda vissa frågor, men vi har efter många om och men slutligen stannat för att det nu är dags att ta ställning till förslaget. Man frågar sig: Vad skulle vi i så fall vinna på en ytterligare förhalning och senareläggning av ärendet? Svaret är att vi i princip inte tror att ytterligare beredning av frågan tillför någon part mer än vad vi hittills haft och har på bordet. Vi menar också att Sametinget är ett framtida forum, där samerna ges möjlighet att seriöst diskutera de frågor som rör samerna och deras kultur. Det är möjligt att vi i övergångsskedet har missat vissa centrala samefrågor, men låt oss då vara överens om att sametinget och dess företrädare kan återkomma till riksdagen med dessa frågor. Vi kan säkert rätta till en del av de begångna misstagen. Låt oss också söka förståelse för de förhållanden som endera parten kan påvisa kanske är fel. Låt oss gå vidare för att lösa återstående problem för allas vårt bästa. Jag tror i likhet med övriga talare hittills i denna debatt, att Sametinget är ett steg i rätt riktning. Här får samerna en plattform att jobba vidare från. Från vår sida har vi tagit principiell ställning till huvudfrågan, även om vi inte alls är överens i några av delfrågorna när det gäller samerna och den samiska kulturen. Jag skall i min plädering ta upp ett par frågor, i vilka vi socialdemokrater har en rad invändningar gentemot utskottsmajoriteten. Vi har i ett par centrala frågor kunnat enas med vänstern om gemensamma uppfattningar, och vi har tidvis haft svårt att kunna urskilja och följa majoriteten på grund av skilda ställningstaganden i skilda sammanhang. Kds har stundtals befunnit sig i majoriteten, stundtals i minoriteten. Kds har stannat för ett enligt mitt tycke helt till intet förpliktande särskilt yttrande till betänkandet, allt för att freda sitt dåliga samvete och för att bevara helgfriden inom fyrklövern och regeringskretsen. Det hade varit bättre om kds hade fullföljt sina tankegångar och klart tagit ställning när det gäller exempelvis fisket och skogssamernas framtida ställning. Ny demokrati har i traditionell ordning inte lyckats samla sina styrkor förrän det är dags för kammardebatt och därefter kommande votering -- detta för att söka kortsiktiga vinster och tillmötesgå skilda intresseinriktningar, allt för att synas och höras på den politiska arenan. Nu lyser Ny demokrati med sin frånvaro på talarlistan i det aktuella ämnesområdet. Vad jag och många med mig i utskottet efterlyser är mera konkreta och handfasta besked, mindre av hästhandleri inför öppen ridå, om jag nu får uttrycka mig litet mer öppenhjärtigt om Ny demokratis handlande i samband med behandlingen av propositionen om samerna och samisk kultur. Fru talman! Jordbruks-, kultur och trafikutskotten har i berörda delar inkommit med sina yttranden över betänkandet. I de allra flesta fall har vi i bostadsutskottet följt våra partikamraters skrivningar. Så till Socialdemokraternas reservationer. Nils-Olof Gustafsson om en bättre tingens ordning när det gäller lektider för röding och öring i berörda fiskevatten. Vi menar att fiskebeståndet på sikt hotas, att många fjällsjöar och värdefulla fiskevatten kan komma att bli mer eller mindre tömda på fisk om inte andra spelregler införs, speciellt vid fiskens lektider. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. I reservation nr 6 tar vi upp en fråga som är av mycket stor principiell vikt och som vi menar bör åtgärdas på annat sätt än vad regeringen och propositionen föreslår. Det gäller övervakningen av våra rovdjursstammar och den skada som rovdjuren åsamkar renarna. Hittills avgivna rapporter från samebyar visar på vissa skillnader i rovdjurens härjningar. Vi är också medvetna om att vilddjursstammen varierar och att beteendemönstren är helt skilda på nära håll. För att ingen skall kunna anmärka på de uppgifter som lämnas och som baseras på ersättning för rivna renar bör rimligen inte det övergripande ansvaret läggas på en grupp näringsidkare, dvs. samerna. Fru talman! Man kan göra en jämförelse med vad som sker i samband med reglering av uppkomna skördeskador inom jordbruket. I konsekvens med detta bör samma regler gälla för samerna som för jordbrukets företrädare i samband med utbetalning av ersättning för skördeskador. Bönderna får sina skördeskador ersatta av opartiska värderingsmän och samhällsföreträdare. I likhet därmed bör ersättningskraven i det här fallet bedömas av opartiska samhällsföreträdare. Vi menar att det är samhällsintressena som, i nära samarbete med bl.a. de renägande samerna, bör ges huvudansvaret för bevarandestrategin för landets framtida rovdjursstammar. Ersättningen skall enligt vårt förslag ograverat gå till samerna, men det framtida forsknings och inventeringsarbetet med avseende på arternas biologi och reproduktion bör i första hand åvila samhället. Skall vi i framtiden få ett förtroendefullt samarbete mellan samer och myndigheter, måste vi tillsammans fastställa hur stora stammar av olika rovdjur det finns och i hur stor utsträckning de skall få drabba renägarna. Inventeringsarbetet kommer också att kräva ytterligare resurstilldelning, och en successiv förstärkning får ske efter hand, när ytterligare erfarenheter vunnits. Regeringen bör återkomma till riksdagen i ett senare skede. Vi menar att riksdagen redan i dag bör ge regeringen ett tillkännagivande i den riktningen. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 6. Fru talman! Så till reservation nr 7, som gäller fiskesamerna och deras rättigheter. Den frågan har stötts och blötts vid åtskilliga tillfällen. Samerättsutredningen tog upp frågan, trots att den inte fanns med i kommitténs ursprungliga direktiv. Tre alternativa förslag lämnades, och i regeringens proposition finns ingen lösning på frågan om fiskesamerna, trots alla propåer från berörda intressenter och näringsidkare inom fjällregionerna. Förslagen lyser med andra ord med sin frånvaro. Från socialdemokratiskt håll anser vi att det är högst otillfredsställande att utelämna denna grupp av en minoritet av samer och gå förbi frågan med närmast ett ''Jaså?''. Enligt vårt förmenande är det dags att ta itu med frågan redan i dag, och vi vill sända ärendet i retur till regeringskansliet för ytterligare beredning och analys av frågeställningen. Regeringen bör således på nytt överväga frågan och återkomma till riksdagen med konkreta förslag till lösning för fiskesamerna. Det är regeringen och ingen annan som bör komma med förslag i frågan. Vi förutsätter att frågan slutligt löses i nära samarbete med företrädare för bl.a. fiskesamerna. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Fru talman! Reservation nr 8 berör skogsrenskötseln m.m. Vi anser också att det är en stor brist att skogsrenskötseln inte har utretts närmare i Samerättsutredningen. Skogsrenskötselns roll och framtidsmöjligheter bör enligt vår uppfattning närmare utredas. I konsekvens därmed bör ytterligare överväganden göras inom regeringskansliet. Regeringen bör återkomma till riksdagen och i lämpligt sammanhang redovisa sina överväganden i förening med de förslag som erfordras. Jag yrkar bifall till reservation nr 8. Fru talman! Reservation nr 10 gäller stödet till den samiska idrotten. I denna reservation följer vi upp en motion av Leo Persson. Vi menar att den samiska idrotten bör erhålla verksamhetsbidrag från Riksidrottsförbundet. Efter hörande av Sametinget bör regeringen återkomma med förslag till riksdagen om nya former för statligt bidrag till den samiska idrottsverksamheten. Fru talman! Glöm inte att vi under många år har haft och nu har många samer som kämpat starkt och med stora framgångar både nationellt och internationellt stolt har fört Sveriges fana vidare. De har medverkat till en rad uppmärksammade idrottssegrar och idrottsframgångar under de gångna åren. Framgångarna har inte minst krönts med segrar i längdåkningsspåren. Men även när det gäller utförsåkning och backhoppning har vi många kämpar. Samerna -- både kvinnor och män -- har aktivt och föredömligt kämpat i fädrens spår, som det så vackert heter. Ifrån socialdemokratiskt håll anser vi att det är dags att redan nu jämställa bidragsformerna för samerna, så att vi tillsammans med samerna kan nå ytterligare framgångar för vårt lands bästa. Jag yrkar bifall till reservation nr 10 och även till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till bostadsutskottets betänkande BoU8.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

Fru talman! Den svenska samepolitiken har förändrats och kommer även fortsättningsvis att förändras som en följd av påtryckningar av inhemska och internationella mekanismer. Den svenska samepolitiken är nu utsatt för internationella utmaningar såsom ILO:s konvention 169 och FN:s arbete med en urbefolkningskonvention. En större genomgång av etnoterritoriella politiska handlingslinjer, som gjordes av Rudolph och Thompson 1989, visar att sådana förändringar i politiken som nyligen genomförts i många västländer har beskrivits som etniska krav, men att regeringarna i realiteten ännu inte har genomfört så mycket. Problem som etniskt territoriella minoriteter har tagit upp har omdefinierats, omgrupperats och fragmenterats i mer hanterbara bitar eller uppskjutits till senare behandling. Samma typ av tvetydig politik ser vi här i Sverige. Sveriges sätt att närma sig samepolitiken är en läpparnas bekännelse. Det är en tvetydig politik. Å ena sidan säger man att samerna har en status som urbefolkning och innehavare av urminnesrätt til land och vatten, och å andra sidan undviker man de legala och politiska konsekvenserna av det påståendet. Man kan säga att det finns två konkurrerande versioner av samernas status -- en kombination av både erkännande och förnekande av samernas rättigheter. I den första versionen betraktas samerna som en liten privilegierad grupp som har fått rätt att inneha monopol på renskötsel, jakt och fiske. De anses har rätt att använda statlig och i viss mån privatägd mark för renbete. Enligt den andra versionen lever samerna fortfarande i kärnområden som innehades av deras fäder. Därmed har samerna en ärvd rätt till jakt, fiske och renskötsel. På grund av deras urminnes hävd har de en särskild rätt till fastigheter. Man säger att samerna därför borde få makt att reglera upplåtelse -- för både samer och icke-samer -- vad gäller jakt, fiske och renskötsel i de traditionella områdena. Den första versionen -- samerna som en liten privilegierad grupp -- finns uttalad i existerande lagar, framför allt i rennäringslagen från 1971. Den andra versionen -- urminnes hävd -- återfinns i en dom från HD 1981, i rättshistorisk forskning så som Korpijaakko 1985 och Cramer 1987 och även i normer som utvecklats i den internationella rätten. I propositionen och betänkandet har inte den andra versionen ersatt den första. Det har i stället utformats en genomskinlig överbyggnad som än så länge saknar reellt innehåll. Den första versionen innebär att samerna har en privilegierad renskötsel med rätt att använda land och vatten för att försörja sig och sina renar. Renskötselrätten tillkommer personer av samiskt ursprung. Under särskilda omständigheter kan länsstyrelsen även bevilja annan person renskötselrätt. Alla renskötare måste dessutom tillhöra en sameby, och de måste till minst 50 % leva av renskötsel. Samebyn får endast bedriva renskötsel, och jakt och fiske får endast bedrivas av samebymedlem. Rennäringslagen kom primärt till för att reglera tvister och skadestånd mellan samer och svenska samt finska kolonisatörer, som sändes norrut för att bruka jorden. Indelningen i lappbyar gjordes. Alla samer skulle vara inskrivna i en lappby, oavsett om de var renskötare eller inte. År 1989 gjordes ett tillägg om att listor över medlemmar i samebyn och antalet renar skulle sändas till länsstyrelsen. Under 20-talet ändrades den förda politiken och man införde dagens exklusiva medlemskap. Man hade två skäl härför. Det ena skälet var den tidigare unionsupplösningen mellan Norge och Sverige, och det andra skälet var att nya industriella näringar gjorde sitt intåg. Det var näringar som ansågs viktigare för landet än vad renskötseln var. Betesmarkerna krymptes. Man ville begränsa renskötarnas antal och beordrade tvångsslakt och tvångsförflyttningar. På 60-talet tillsattes en utredning, 1964 års rennäringssakkunniga, som ytterligare ville minska antalet renskötare med minst 30 %. Det skulle göras genom rationaliseringar av samma modell som man använde inom jordbruket under 50-talet. 1971 års rennäringslag innebar ytterligare rationaliseringar. Det infördes ett lönesystem, renskötselavgifter och ett riktat röstningssystem, vilket gav mera makt åt stora renägare. Utvecklingen av politiken ledde till att merparten av samerna, deras barn och barnbarn uteslöts ur lappbyn, ur samesamhället. Samebefolkningen var nu bara en minoritet inom minoriteten. Denna utfasningsmekanism fortsätter, och den är den mest destruktiva kraften i samesamhället. Splittringen av samerna i en privilegierad grupp samebymedlemmar och en utstött majoritet har också inneburit en hårdare inställning gentemot samerna hos andra svenskar i området, eftersom de har fått intrycket att samerna redan har ett stort antal privilegier och bara vill ha mer på bekostnad av det svenska samhället. Jakt och fiskefrågorna är ett talande bevis för att det är så. Rennäringslagen uppfattas som ett juridiskt bindande, bestående faktum om vad samernas rättigheter innebär. Men rennäringslagen uttrycker egentligen bara statens prioriteringar av kolonialiseringen och den ekonomiska utvecklingen i norr. Det är 100 års rennäringslagstiftning som ständigt har förändrats. Skattefjällsrättegången tog 15 år. Samerättsutredningen tog åtta år, och vi har egentligen inte kommit längre än ett steg på väg mot ett självbestämmande, nämligen sametingen. Vi har inte kommit så värst långt när det gäller att uppfylla våra internationella åtaganden eller att leva upp till riksdagens uttalanden om att man skall bevara och verka för det samiska samhällets fortlevnad och utveckling. För att vända denna nedåtgående spiral, utfasningen av samesamhället och tendensen att ''museifiera'' samesamhället, måste samerna ges en öppning för att de skall kunna utöka sin näringsverksamhet även till andra näringsområden. Staten kan inte gå in och konkurrera om sådana näringsverksamheter som jakt, fiske och turism. Betänkandet om ett sameting har just behandlats. Sametinget har visserligen i inledningsskedet mycket begränsade befogenheter. Det finns dock en positiv öppning för att Sametinget kan bli en myndighet som kan föra samesamhället framåt. Det vore därför ytterst olyckligt om vi samtidigt fattar ett beslut som innebär ytterligare år av stegrade motsättningar och långvariga rättegångar. Vi borde ha lärt av historien och av vetskaperna om vad som startade skattefjällsmålet, nämligen de orättvisor och övergrepp som 1970-talets rennäringslag innebar samt riksdagens och regeringens okänslighet. Det finns en optimal gräns för det mesta, och det gäller att inse när den gränsen är nådd. Införandet av ett sameting är ett betydelsefullt steg. Sametinget är en början, som Per Unckel sade. Varför då inte låta övriga frågor som behandlas i betänkandet återförvisas för ytterligare beredning? År 1992 borde vi ha kommit längre när det gäller att avskaffa statens förmynderi. Så några ord om reservationerna. Vi kommer att stödja reservationerna om fiskesamer och skogssamer. Detsamma gäller reservationen om den samiska idrotten. När det gäller reservationen om rovdjursersättningen uttalas det inte klart om det är nya pengar som skall till. Därför kan vi inte stödja den reservationen. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till

Herr talman! I dag kommer ett avgörande steg att tas när riksdagen med stor sannolikhet beslutar att bifalla regeringens proposition om samerna och samisk kultur m.m. Samernas ställning, kultur och möjligheter att utöva renskötsel kommer att förbättras, bl.a. genom att fasta regler införs. Inrättandet av ett sameting har behandlats i KU:s betänkande. Den debatten har här tidigare hållits, varför jag i stort sett förbigår den frågan. Ändå utgör Sametinget en viktig del i den samlade samepolitiken. Bostadsutskottets ställningstagande skall ses mot denna bakrund. Som jag ser det avviker den här frågan i viss mån från flertalet andra politiska frågor. Ofta är det politiska idéer och markerade politiska ställningstaganden som styr partiernas ståndpunkter. Den politiska ideologin avgör vad man säger och skriver. Så skall det givetvis vara i ett demokratiskt flerpartisystem. Enligt min uppfattning förhåller det sig något annorlunda i den här frågan. Här finns det nämligen en strävan att över partigränserna nå konkreta resultat. Visserligen finns det reservationer fogade till betänkandet, men i de avgörande och betydelsefulla frågorna är samstämmigheten påtaglig. Det tycker jag är väldigt positivt. Det vore olyckligt att med knapp majoritet genomdriva beslut som rör avgörande frågor för samerna. Regeringen har i propositionen vinnlagt sig om att göra balanserade och välgrundade avvägningar mellan motstående intressen. Samma betraktelsesätt har präglat utskottets arbete. Det är otvetydigt att det finns olika intressen och krav som reses från olika håll. I och för sig kan dessa krav vara välgrundade, men i praktiken kan de visa sig vara oförenliga. Man kan inte samtidigt uppfylla krav som framförs från t.ex. samiskt håll och krav som framförs från andra intressen. Det är inte så sällan som åsikterna går i motsatt riktning. En sammanvägning av alla synpunkter måste därför göras. Uskottet har lyssnat på många representanter för såväl samer och andra grupper som enskilda. Ett stort antal brev har försänts till utskottet och dess ledamöter. Detta är viktigt och riktigt. Dessa yttringar utgör en betydelsefull del i den demokratiska processen. Var och en som har haft någonting att säga har också fått göra det. Sedan är det vår sak och skyldighet här i riksdagen att göra en sammanvägning och vårt ansvar att ta ställning. Som jag tidigare har sagt kan inte alla önskemål tillgodoses, lika litet i det här som i andra sammanhang. Men jag anser att regeringens proposition och utskottsbetänkandet präglas av en strävan att slå vakt om samernas särställning, så att de under rimliga villkor skall kunna bedriva sin näring framöver, och en strävan att den samiska kulturen skall kunna bevaras. Riksdagen har tidigare beställt ett samlat beslut som omfattar hela samefrågan, och denna beställning effektueras nu. Inrättandet av ett sameting är av avgörande betydelse. I flera avseenden läggs klara regler fast. På det hela taget stärks samernas ställning. Det är ändå bra att även andra intressen i rimlig omfattning kan tillgodoses, exempelvis genom att möjlighet till småviltjakt även erbjuds andra än samer. Det finns kanske de som anser att samefrågorna i och med dagens beslut blir avklarade en gång för alla genom att riksdagen har sagt sitt och att inget finns att tillföra. Så är det inte tänkt. Så kommer det inte heller att bli. Ett aktivt sameting kommer självfallet att föra samernas talan, ta upp och driva frågor och med kraft slå vakt om samernas rättigheter. Riksdagen kommer säkert att behandla samefrågor även framöver. För samerna bör dagens beslut utgöra en milstolpe, men bara en milstolpe och inte ett slutmål. Utskottet tillstyrker propositionen med tillägg av ett tillkännagivande av att regeringen bör överväga att öka prisstödet till de renägare som har mindre än 50 renar. Det har som tidigare sagts avlämnats reservationer till betänkandet från både Socialdemokraterna och Ny demokrati. Man får intrycket att reservanterna, trots att de i stort sett accepterar majoritetens skrivning -- vilket Magnus Persson tidigare har deklararerat -- har känt behov av att markera egna ståndpunkter, visa större vilja och vara litet bättre än det som majoritetsskrivningarna ger uttryck för. I en del reservationer är skillnaden från majoritetens skrivning hårfin, i andra är markeringarna mer påtagliga. På avgörande punkter är betänkandets samstämmighet mycket stor. Därför får vi ta reservationerna för vad de är värda. Jag vill något kommentera de reservationer och den särskilda meningsyttring som finns fogade till betänkandet. Att skjuta upp hela bilaga 2, som Vänsterpartiet kräver, tror jag skulle vara fel. Tiden för ikraftträdande skulle då förskjutas. Därmed bryts hela frågan sönder. Det är tänkt att Sametinget, som kommer att inrättas, hela tiden skall bevaka frågor, föra fram synpunkter till regeringen och på det sättet återkomma till riksdagen för att hävda sina ståndpunkter. Det hävdas att Sametinget inte har kunnat höras i de här frågorna och att de inte har kunnat framföra sina synpunkter. Detta är fel. Många synpunkter har framförts vid de många och omfattande uppvaktningar som har gjorts hos utskottet. Jag tror att utskottet väl har insett och tagit till sig de synpunkter som har lämnats i den här frågan. När det gäller Magnus Perssons inlägg är jag något frågande till inledningen. Magnus Persson ägnade en stor del av intresset åt Domänverkets framtid och den planerade privatiseringen, vilken skulle utgöra ett allvarligt hot mot samerna och renägarna över huvud taget. Det är faktiskt inte på det sättet. Denna fråga är garderad genom rennäringslagen.

När det gäller reservation 6 Ersättning till viltskador, tror jag att vi skall visa ett förtroende gentemot Samtetinget och samerna i dessa frågor. De är inte själva beslutande i hela detta komplex. Det bör understrykas att beloppet för ersättning vid viltskada årligen fastställs av regeringen. Det finns en fix summa att fördela. Inventeringar av rovdjursförekomst kan då vara föremål för diskussion. I betänkandet står uttryckligen att samverkan skall råda mellan olika intressenter såsom Naturvårdsverket, samerna, Polisen och Länsstyrelsen. Jag tror att vi med förtroende kan överlåta till dessa intressenter att sköta frågan. Utskottet har i sitt betänkande tagit upp reservationerna 7 och 8 som behandlar fiskesamernas och skogssamernas ställning. Utskottet har markerat att samma synpunkter och ståndpunkter som återfinns i reservationerna har framförts. Skillnaden, vilken enligt min uppfattning är hårfin, är att Socialdemokraterna vill ha ett tillkännagivande i dessa hänseenden. Men regeringen kommer i praktiken självfallet att följa upp de frågor som förutsätts i majoritetsskrivningen. Jag vill beträffande stödet till idrotten understryka att det är utomordentligt viktigt att alla i vårt land som vill och har förmåga att utöva idrott också skall få göra det. Faktum är, vilket Magnus Persson inte nämnde, att det finns vissa regler och bestämmelser som anger på vilket sätt detta stöd skall utgå. Riksidrottsförbundet som är det organ som handhar medlen ställer vissa krav på och villkor för hur dessa verksamheter skall bedrivas. Om man uppfyller Riksidrottsförbundets regler kommer man att få stöd även för denna typ av idrott. Det tror jag inte kommer att bli någon stötesten på något sätt, utan det kommer alldeles säkert att ordna sig. Herr talman! Med detta har jag kortfattat redogjort för betänkandets grunder och något kommenterat några av reservationerna. Jag yrkar avslutningsvis bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Bertil Danielsson sade att olika uppfattningar har funnits. Naturligtvis är det så. Det som man verkligen måste ta fasta på är våra uttalanden om en positiv särbehandling av den samiska gruppen. Jag har konstaterat att de frågor som har vållat de största protesterna är jakt och fiskefrågorna. I första hand gäller det upplåtelserätten. Man behöver inte ta upp vem som är markägare, även om det kan vara nog så intressant, men vid en tillbakablick på hur det var när man i mer organiserad form började upplåta mark för jakt och fiske ovan odlingsgränsen visar det sig att samernas upplåtelserätt aldrig ifrågasattes. Man ansåg emellertid att samerna inte själva kunde administrera upplåtelser. Jag tycker att det på något sätt är ett outtalat erkännande av samernas upplåtelserätt när man anser att pengarna skall gå till samerna. Vad det fortfarande handlar om är att man anser att samerna inte har kapaciteten att själva administrera upplåtelser. Som jag nämnde i inledningen pågår utfasning fortfarande. För att människor skall kunna fortsätta att livnära sig på renskötsel måste den vara lönsam. Det krävs fler renar för att den skall bli lönsam. Det finns en gräns för hur många renar som får finnas. Man måste därför öppna möjligheten för samerna att livnära sig på andra näringar än rennäringen. De näringar som kanske är mest lämpade är jakt, fiske och turism.
Herr talman! Visst har det, som Berith Eriksson säger, framkommit olika synpunkter. I mitt tidigare anförande underströk jag också att det är utomordentligt viktigt att riksdagen och dess utskott med noggrannhet och stort allvar väger olika synpunkter mot varandra. Det är ju därför som det förekommer ett omfattande beredningsarbete i utskotten. Visst är det också på det sättet att jakt och fiskefrågor har en inneboende spänning. Det finns ju olika uppfattningar om hur detta skall gå till. Vi kan dock inte bortse från att det inom de här aktuella stora geografiska områdena finns andra än samer som rimligtvis bör ha möjlighet att utöva jakt. Det är det ena. Det andra är att tillgången på jaktmark när det gäller småvilt är mycket god. Man kan inte överutnyttja de här jaktmarkerna, så att exempelvis ripstammen skjuts ut. Jakten räcker till för alla. Föreslagen åtgärd kommer inte att utgöra något hot mot samerna eller deras näringsverksamhet. Dessutom sägs det uttryckligen att man måste ta hänsyn till rennäringen och dess utövare. Varje upplåtelse är således förbunden med ett åtagande, dvs. att upplåtelsen inte får utgöra något hinder för eller hot mot renägarna. Jag tror att man kan samsas ganska bra här. Dessutom kommer samerna att få en del av de intäkter som försäljningen av jaktkort ger.
Herr talman! Jag vill påpeka att Kiruna Jaktsällskap redan i dag har 80 % av ripbiotoperna där uppe i norr. Ja, det gäller småviltsjakt. Men när det gäller jakt på djur ner till en hares storlek -- det gäller kanske också tjäder -- handlar det om att få kött till frysen. Beträffande den lilla ripan handlar det däremot om ren nöjesjakt. Vidare säger Bertil Danielsson att man skall kunna samsas. Ja, visst är det så. Han säger också att rennäringen inte kommer att störas. Nej, men samerna fråntas en möjlighet till näringsverksamhet, nämligen möjligheten att själva få sköta den här upplåtelsen. Herr talman! Eftersom det finns små möjligheter att uppnå majoritet här i kammaren för Vänsterpartiets yrkande om att ärendet skall återförvisas till utskottet, yrkar jag att ärendet blir vilande ett år.
Herr talman! Det är riktigt, Berith Eriksson, att många upplåter jaktmarker för andra och att det fungerar utomordentligt väl. Detta är också allmänt känt. Men det finns också exempel på fall där denna önskvärda välvilja och öppenhet inte finns. Det är en av anledningarna till ställningstagandet. Sedan vill jag tillbakavisa påståendet att ett beslut här skulle innebära att samerna fråntas ett näringsfång, en näringsgren: jakten. Men jakten räcker till för alla. I den mån det blir en konflikt mellan samerna och deras renskötsel å ena sidan och jakten å andra sidan, kommer samernas ståndpunkt att ha företräde. Det är helt klart.

Herr talman! Bertil Danielsson sade att han var frågande inför mitt tidigare inlägg. Frågan gällde helt enkelt en privatisering av mark som tidigare tillhört Kronan. Enligt vårt förmenande är det klart att t.ex. vägbommar inte är gynnsamma för rennäringen. När det gäller våra reservationer i betänkandet vill jag säga att det finns en himmelsvid skillnad här. Vi vill nämligen ha ett tillkännagivande. Vi menar att utskottets skrivning på s. 29 är till intet förpliktande. Det som sägs är en läpparnas bekännelse. Men det har ingen betydelse i sak. Man borde, för att använda Berith Erikssons ord, ha lärt av historien. Vi tror alltså inte på den skrivning som här finns. Jag har läst en artikel i dagens Dagens Nyheter. Där står det: Nytt förslag möter misstro. Men vi misstror inte samerna. Vad vi menar är att huvudansvaret bör ligga på samhället. I samråd med samerna, Polisen och andra från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen osv. skall man se till att ersättningen utbetalas på ett riktigt sätt. Det är vad det är fråga om. Sedan några ord om reservationerna. Självfallet står den socialdemokratiska riksdagsgruppen bakom samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till betänkandet. Men jag avser att inför den kommande omröstningen begära votering beträffande reservationerna nr 6, 7 och 8.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
Herr talman! Förvåningen från min sida över Magnus Perssons inlägg har inte blivit mindre. Magnus Persson fäster utomordentligt stor vikt vid Domänmarken och detta med en eventuell framtida privatisering. Jag kan ha respekt för hans framförda åsikt, som givetvis kan diskuteras och tas upp till behandling i det sammanhang där den hör hemma. Jag letar febrilt i betänkandet bland Socialdemokraternas reservationer, där ett antal frågor tas upp. Dock sägs inte något om Domänmarken. Om Magnus Persson på ett tidigare stadium hade uppmärksammat den här frågan, skulle utskottet ha haft en motion att behandla. Vi hade då kunnat göra en ordentlig genomlysning av de här frågorna, och det skulle ha funnits olika skrivningar härom. Men det finns alltså ingen reservation från socialdemokratiskt håll i detta avseende. Ändå lägger Magnus Persson i sina inlägg huvudvikten på just den här frågan. Det hade varit bra från behandlings och beredningssynpunkt om vi redan från början hade haft tillgång till de synpunkter och förslag som Magnus Persson för fram här i talarstolen.
Herr talman! Såväl krispaket 1 och krispaket 2 som den rad överläggningar som skett mellan regeringskansliet och oppositionen -- här företrädd av Socialdemokraterna -- kan väl inte ha gått Bertil Danielsson spårlöst förbi. Vi har ju sagt att det skall bli ett moratorium när det gäller försäljningen av statens markinnehav. Detta kan ha haft betydelse när det gäller det faktum att det inte har motionerats i de här frågorna. Med mitt inlägg ville jag, herr talman, redan nu avisera att vi är rädda om Kronans mark, Domänmarken osv. Men jag förutsätter att den överenskommelse som träffats mellan partierna och mellan regeringsföreträdarna och Socialdemokraterna står fast och att det blir ett moratorium. Jag hoppas också att Bertil Danielsson och andra får en nådatid, så att de kan betänka detta. Kanske de tänker om i framtiden. Det är vad frågan gäller.
Herr talman! Magnus Perssons åsikter kan man givetvis fästa stor vikt vid. Ja, en överenskommelse skall hållas. Men just nu behandlar vi frågor om rennäringslagen och samernas ställning. Beträffande rennäringen sade jag redan i mitt första inlägg att den i lagen garanteras fortsatta möjligheter att verka, även vid en eventuell framtida utförsäljning eller privatisering. Men jag vill åter peka på 3 §. Den är helt solklar därvidlag. Jag förstår inte att Magnus Persson vill föra in dessa synpunkter i denna debatt. Jag har respekt för synpunkterna som sådana -- att man inte skall privatisera, osv. -- även om jag inte delar dem. Men att så att säga hänga upp dessa på rennäringslagen, tycker jag är litet långsökt, och jag förstår inte riktigt denna koppling.

Herr talman! Magnus Persson har redan fäst kammarens uppmärksamhet på att kds har fogat ett par särskilda yttranden till det betänkande som vi nu behandlar. Till jordbruksutskottets yttrande, bil. 5 i betänkandet, har Dan Ericsson i Kolmården fogat ett särskilt yttrande. Jag har själv fogat ett liknande yttrande till bostadsutskottets betänkande. Det betänkande som nyss behandlades, KU17, handlade om inrättande av ett sameting med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur. Samernas nationalråd har framfört önskemål om att det nya sametinget skall beredas möjlighet att behandla de frågeställningar som redovisas i propositionens bil. 2 och som tas upp i detta betänkande. I ett par motioner framförs motsvarande förslag. Det ligger mycket i detta. Man hade förhoppningsvis via Sametinget fått samernas sammanvägda uppfattning i de frågor som behandlas i betänkandet. Mot detta får ställas att många frågor som länge har pockat på en lösning då blir olösta ett bra tag till. Vi har tidigare hört att dessa frågor har utretts under åtta år. Ibland kan det vara till fördel om man vet vad man utgår ifrån när man vill förändra. Sametinget är oförhindrat att behandla aktuella frågor och i skilda sammanhang återkomma med ytterliggare förslag. Jag hoppas på en framtida konstruktiv dialog mellan riksdagen, regeringen och Sametinget. Jag utgår vidare från att förslag från Sametinget kommer att behandlas i en konstruktiv anda av riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse till Harry Staaf. Han sade att det ligger mycket i detta yttrande. Jag tycker i likhet med vad jag tidigare sade att det är ett yttrande till intet förpliktande. Man borde från kds ha kunnat mumla ur skägget. Samerna hade sin gud Seiten, och kds har sin gud. Men jag tror att kds med detta yttrande står som en åsna mellan två hötappar, och den kommande voteringen får väl visa hur samlad kds-gruppen är i frågan.

Herr talman! I anslutning till regeringens proposition om samerna och samisk kultur har en av våra motioner behandlats i det betänkande från konstitutionsutskottet som vi tidigare debatterade. Två av motionerna behandlas i detta betänkande. Vad beträffar den ena motionen i detta betänkande från bostadsutskottet om prisstödet till rennäringen för koncessionsrenskötsel är jag nöjd med utskottets skrivning. Frågan kommer så småningom att slutgiltigt behandlas här i kammaren när regeringen har utarbetat ett förslag om hur den skall vara utformad. När det gäller den andra motionen om en vägförbindelse till Talma sameby är det kanske många som frågar sig vad en väg har med den samiska kulturen att göra. Den frågan är enligt mitt förmenande tämligen enkel att besvara. I den samiska kulturen är renskötsel den dominerande och viktigaste näringen. Det är en näring som sedan urminnes tider har gett den samiska befolkningen dess dagliga levebröd. Men näringen har under de senaste årtiondena också genomgått mycket stora förändringar. Jag har på nära håll upplevt dessa förändringar. Från mina tidiga barnaår kommer jag ihåg samerna från Leva sameby som varje vinter kom med sina renar för vinterbete i skogslandet till bl.a. min hemby. Där vistades de och skötte om sina renar under de strängaste vintermånaderna. Under svåra betingelser fick samerna i meterdjup snö och i den strängaste kyla sköta om sina renar dagligen från tidigare morgonen till sena kvällen. Då var prisstöd och andra samhälleliga skyddsnät helt okända begrepp. I dag är bilden en helt annan. Rennäringen har under de senaste årtiondena genom den moderna tekniken genomgått mycket stora förändringar. Näringen har jämfört med renrajdens epok blivit mer rationell, men den är onekligen lika krävande som tidigare fastän på ett helt annat sätt. I dag förfogar alla samebyar över vägförbindelser till sina centralvisten, dock med undantag av en sameby, nämligen Talma sameby. För dem i denna församling som är vilsna i dessa frågor är det kanske på sin plats att jag något förklarar vad en sameby är för något. Det är definitivt inte någon by i ordets rätta bemärkelse, utan den är närmast att betrakta som en ekonomisk förening som i sin tur får använda ett visst geografiskt område för renskötsel. kvadratkilometer, är exempelvis uppdelad i sex fjäll och ett par skogssamebyar. Vägfrågan för Talma sameby har stötts och blötts i många årtionden, men den har alltid stupat av en eller annan anledning. För den som är invigd i frågan verkar detta vara synnerligen märkligt. Som framgår av betänkandet har denna fråga varit föremål för riksdagsbehandling tidigare, och den har då behandlats som en trafikfråga. Detta är dock ingen fråga för trafikutskottet, utan den är närmast att betrakta som en bred planfråga och hör därför hemma enbart hos bostadsutskottet. Först när planfrågan är avgjord, och förhoppningsvis till vägens fördel, kan den bli en fråga för trafikutskottet. Man har fört fram förslag om alternativa sträckningar, men varje alternativ har stupat på den ansvariga myndighetens, Naturvårdsverkets, uppfattning, nämligen att dessa sträckningar strider mot naturresurslagen. Enligt verkets uppfattning krävs det helt enkelt ett särskilt riksdagsbeslut om ändring av naturresurslagen. Men i lagen sägs det dock att anläggningar inom detta område får komma till stånd endast om de behövs för rennäringen. Och detta är faktiskt en sådan anläggning. Det är därför som vi i vår motion har föreslagit att riksdagen uttalar sig för att denna denna väg anläggs och att regeringen sedan skall svara för att vägförbindelsen förverkligas. Såvitt jag vet råder bland kommunpolitikerna i den berörda kommunen, Kiruna kommun, en samstämmig uppfattning om det nödvändiga i att projektet förverkligas. Någon annan uppfattning har åtminstone inte getts mig till känna, och jag är faktiskt ordförande i kommunfullmäktige i Kiruna. Det här är faktiskt en social rättvisefråga för Talma sameby. De ytterst begränsade ingreppen i naturmiljön får inte stoppa byggandet av denna väg och skapandet av en möjlighet till överlevnad för denna sameby med sina 17 familjer. Jag roade mig faktiskt med att göra en beräkning av hur stort ingrepp ett sådant vägbygge skulle göra i de obrutna fjällområdena.

Jag skulle vilja fråga utskottets talesman om han tycker att detta är ett väldigt stort ingrepp i naturen i de s.k. obrutna fjällområdena. Jag kanske har räknat en nolla för mycket. Det är svårt att räkna, för faktum är att en sådan här räknedosa inte räcker till alla gånger. Herr talman! Jag har inte för avsikt att yrka bifall till min motion. Men jag vill med det här anförandet ändå göra en markering av att Talmas sameby för sin överlevnad är i behov av att den här vägen kommer till stånd. Livsmedelsverket ställer allt större krav på slakten. Om samebyn tvingas ta ut all slakt som vinterslakt, innebär det väldigt stora ekonomiska förluster för de berörda renägarna. Jag har för avsikt att återkomma under nästa allmänna motionstid i den här frågan. Då skall jag formulera motionen på ett sådant sätt att den ger anledning till en tolkning av nu gällande lagstiftning. Jag vill helt enkelt få klarhet i om den nu gällande lagstiftningen tillåter eller inte tillåter ett sådant här vägbygge för rennäringen i de s.k. obrutna fjällområdena. Min förhoppning är att utskottet gör en mer positiv behandling än den här motionen har fått. Skall man värna om naturen i det här området, måste vägen helt enkelt komma till stånd. Till det finns inget annat alternativ. Möjligtvis kan man förbjuda rennäring i det aktuella området, men det är väl inte riksdagens mening. Den proposition som vi har behandlat i dag har ju kommit till för att stärka den samiska kulturen och rennäringen. Avslutningsvis, herr talman, kan jag gå i god för att varken jag, åtminstone den tid jag har kvar här i kammaren, eller den berörda samebyn kommer att ge oss förrän den här vägen har blivit en realitet.